Herr talman! Jobben förändras, det är självklart. Vi tillverkar inte telefoner och bilar på samma sätt som vi gjorde för 25 år sedan. Utvecklingen går hela tiden vidare. Det farligaste vi kan göra nu är att säga att det bara är några som behöver vara med i denna omvandling och att andra kan slippa. Det kanske en del av oss medverkade till på 70-talet. Om vi gör det skapar vi de klyftor som vi säger inte får uppstå. Alla måste vara med, inte bara för att diskutera hot och möjligheter utan också för att skaffa sig utbildning och kunskap för det nya som kommer.

Herr talman! Utbildning och kunskap var det sista som kommunikationsministern talade om. Jag tycker att det är ledsamt att det bara är jag från utbildningsutskottet som har anmält mig till debatten. Vi får väl se vad det kan bli av det. Riksdagen - vi som är här - är ett strålande exempel på vad som har hänt. När jag kom in i riksdagen 1985 fick jag helsidor i Expressen för att jag var den riksdagsman som hade en egen dator. Det var unikt, märkvärdigt osv. Titta på er själva i dag! Ni är genomdatoriserade allihop, både hemma och här i riksdagen. Vi kommunicerar med hela världen, letar på internet, kommunicerar inom riksdagen, inom partier, mellan partier och med partiorganisationer ute i landet. Det är precis vad det handlar om. Vi skall inte vara rädda för det, Stig Sandström. Många av våra sekreterare på Folkpartiets kansli har fått andra arbetsuppgifter. De har lärt sig mer och har nu ett mer kvalificerat jobb än före datoriseringen. Det är samma process som vi försöker få i gång, och som också har kommit i gång på många andra håll inom landet. Jag rekommenderar er samtliga att läsa tidskriften Möss och människor. Där tar man upp bra exempel på IT-användning bland barn och ungdomar. Tidskriften bubblar av entusiasm och ger mängder av exempel på hur IT är till gagn för ett samhälles utveckling: På Espedalsskolan i Ronneby har grundskolan datoriserade skolbänkar. På förskolan Lindblomman i Umeå får 6 och 7-åringar körkort på dator. I Karesuando kan skolan finnas kvar i framtiden och utvecklas med hjälp av datorer. Informationstekniken ger förutsättningar för barnen i Karesuando, så att de inte behöver lämna hemmet för att gå i skolan. Lärare i Jakobsberg har tagit initiativ till att 2 000 elever i skolan har ett interaktivt nät ihop med sina lärare. De kan arbeta hemifrån eller i skolan. Unga människor jobbar på distans i Lindesberg. De kan arbeta hemma på sin egen ort och sälja försäkringar åt ett försäkringsbolag i Stockholm. Alternativet hade varit arbetslöshet. Allt är tillskott som ger alternativ och höjer kvaliteten, både i arbetslivet och undervisningen. Herr talman! Folkpartiet myntade för några år sedan begreppet en dator för alla elever. Det skall inte tas bokstavligt, utan som ett uttryck för ett medvetet förhållningssätt till behoven av att öka IT användningen och IT-utbildningen i skolorna. I Sverige måste utbildning och kompetensutveckling vara en livslång process. Vi är alla ständiga elever. För att detta inte bara skall vara en politisk fras måste vi bejaka denna utveckling. Det som bejakas av de unga som beskrivs i tidskriften Möss och människor måste också vi litet äldre och vi politiker bejaka. Men det krävs också politiskt mod, organisatoriskt mod och administrativt mod för att gå emot alla människor som säger: Vad skall det vara bra för? Så har vi aldrig gjort förut. Det kostar bara pengar. Tekniken bara bråkar. Vi måste försöka överlista detta och övertyga alla dem som ännu inte har insett att det finns fördelar med utvecklingen. Den lust och det sjudande intresse som finns måste vi bejaka, och den olust som finns måste vi försöka vända till lust genom att ge bra exempel och genom att argumentera och debattera. Den tillgång till information som finns överallt ökar också behovet av kunskaper. Utan kunskaper blir vi lätt offer, vi blir lätt utsatta för manipulationer av olika slag. Kunskapen är alltså om möjligt ännu viktigare nu än tidigare, eftersom behovet av att kunna sovra och ifrågasätta är mycket större än någonsin tidigare. Jag tycker själv mycket om att surfa på internet, och jag jämför det med Kiviks marknad. Där finns det massor av oväntade saker och massor av skräp, men det finns också en möjlighet för mig att hitta det jag söker om jag vet vad jag söker. Det är ungefär detsamma med internet. När det sedan gäller jämställdheten tycker jag faktiskt att utskottet har slarvat. Det gäller t.ex. Folkpartiets motion om jämställdhet, T 58 yrkande 6. Där säger man att man ansluter sig till vad näringsutskottet har sagt. Det är bara det att näringsutskottet har aldrig har behandlat det yrkandet. Det har behandlat en socialdemokratisk motion. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till Folkpartiets motion T 58 yrkande 6. Jag vill poängtera och svara på varför det är så viktigt att kvinnor är aktiva inom IT. Självklart är det en demokratisk fråga, men det är också en fråga om kvalitet. Det handlar om att kvinnors kunskaper, förhållningssätt och värderingar på olika sätt kommer till uttryck när det gäller att utveckla IT. Vilket samhälle vill vi ha? Vilken information och teknik är viktig? Vad skall IT fylla för funktion? Sådana frågor grundar sig både på forskning och på den reflekterande livserfarenhet om vilken det har visats att kvinnor och män, socialt och kulturellt sett, har olika uppfattningar. För att IT skall bli ett effektivt och bra arbetsredskap i olika verksamheter är det viktigt att kvinnor har åsikter om behövliga satsningar inom området, att de bidrar till utformningen av, och innehållet i, IT och att de har ett betydande inflytande över utvecklingen. Kan inte kvinnor känna sig hemma med IT blir inte användningen helhjärtad. Tänk bara på att det genom hela skolsystemet faktiskt ofta är kvinnor som lärare. Kan de inte för sin egen del helhjärtat ställa upp på att detta är viktigt, blir ju deras undervisning inte den offensiva strategi och det verktyg som den skulle kunna vara. Orsaken till att kvinnor än så länge är ganska osynliga inom IT och IT-utveckling är komplexa, och det är verkligen inte lätt att analysera detta här på några minuter. Det börjar tidigt. Redan som småbarn behandlas flickor och pojkar olika. Det fortsätter i förskola och skola. Flickorna känner sig inte delaktiga i tekniken. De behandlas olika. Föräldrar uppmuntrar olika beteenden, och likadant gör skolans lärare. Flickors frågor, uttalade eller inte, handlar oftast, som en talare sade tidigare, om vad tekniken skall vara bra för: vad skall vi använda den till? Pojkars frågor handlar mer om hur det funkar: hur är det sammansatt? Självklart är båda förhållningssätten viktiga. Vi behöver tekniker som gör tekniken bättre, men vi behöver också få svar på frågorna om vad tekniken skall användas till. Herr talman! Som avslutning skulle jag till Miljöpartiets representant, som efterlyste Folkpartiets ställningstagande och talade om osynlighet när det gäller integritetsfrågorna, vilja hänvisa till det arbete som började redan på 50 och 60-talen med Kerstin Anér. Folkpartiet har år ut och år in värnat integriteten som en av de viktigaste frågorna inom datautvecklingen. Vi har inte varit osynliga. Även i den motion som nu behandlas finns det ett stort inlägg om integriteten. Varför sedan trafikutskottet valt att inte ta upp detta som en stor fråga får andra svara på.
Herr talman! Först skulle jag vilja kommentera den sista biten av Margitta Edgrens inlägg. Just för att Folkpartiet faktiskt har gjort sig känt för att värna om integritetsfrågor och individuell frihet är er frånvaro så pass tydlig när vi nu står inför ett arbete som kommer att påverka oss alla inom unionen. Tycker vi verkligen att man skall få ha register där man kan registrera politisk åskådning, ras och etnisk tillhörighet? Är det någonting som Folkpartiet tycker är bra? Varför har inte Folkpartiet reagerat med större skärpa? Det borde vara en helt naturlig reaktion från ett parti med den ideologiska basen. Detsamma gäller för övrigt även många andra ideologiska baser. Folkpartiet, och även andra borgerliga partier, har ju anklagat Vänsterpartiet för att vara centralistiskt och auktoritärt, men det är faktiskt Vänsterpartiet som stöder Miljöpartiet i den här frågan, inte minst i justitieutskottet. Jag kunde inte precis känna mig träffad av det där med att vara rädd för IT-utvecklingen. Men när jag hör Margitta Edgrens inlägg, då måste jag säga att jag i alla fall blir litet rädd. Ser Margitta Edgren inga risker när det handlar om barn? Alla mediciner har biverkningar, och även IT:s gyllene framsida måste ju ha en baksida, tro det eller ej. Jag kan inte exakt säga vilken det är, men man kan t.ex. ställa sig frågan om Folkpartiet kan tänka sig att verka för en nedre åldersgräns för när man kan börja med datorer. Är det t.ex. bra 2-, 3 och 4-åringar sätter sig framför datorer dagligen som en del av undervisningen på exempelvis dagis? Det är sådana frågor jag skulle vilja att man behandlade just inom utbildningsutskottets område. IT utveckling kan ju t.ex. komma på bekostnad av annan utveckling för barn.
Herr talman! Om vi tar den sista frågan först så finns det i den här tidskriften, men också i litteraturen i övrigt, många exempel på t.ex. förskollärare som vittnar om hur barn med koncentrationsstörningar blir mer intresserade och koncentrerade framför en dator - självklart inte hela dagen, men som ett inslag i en medveten pedagogik. Eftersom det är förskollärare som har ansvar för hur barnen lär sig och för förskolans läroplan, är det upp till dem att avgöra om detta är bra eller dåligt. Jag kan inte se att vi som politiker har möjlighet att sätta någon nedre gräns. Det finns många exempel på att datorer är bra för många barn. Självklart är det inte bra om de används hela dagarna. När det gäller integritetsaspekten har jag i alla tider, eller åtminstone så länge jag har varit i riksdagen och debatterat integritetsfrågor, hävdat att det skall vara mycket få uppgifter som skall vara sökbara genom olika register. Dit hör definitivt inte ras eller etniskt ursprung. Det står jag för till hundra procent. Det är svaret på frågan. Jag är övertygad om att Folkpartiets ledamöter, när de fall som Miljöpartiets representant här tar upp, kommer att motsätta sig sådana propåer i den mån de framförs.
Herr talman! Då skulle jag vilja säga till Margitta Edgren att det inte är frågan om när de här frågorna kommer att behandlas. De har behandlats och de facto behandlas de även i dag genom den motion som Miljöpartiet har fogat till propositionen, och som också kommer i samband med betänkandet. Där har Folkpartiet lyst med sin frånvaro, såväl när Europolkonventionen har behandlats i justitieutskottet som när den behandlas nu i samband med IT-frågorna. Det är ett konkret exempel. Europol-konvention kommer att ratificeras här i riksdagen någon gång inom överskådlig tid. Sedan måste jag säga att man ju på andra områden har lyckats sätta upp åldersgränser. Nu skall vi inte göra det här till en debatt om åldersgränser, det var ju bara ett exempel. Men jag måste bara säga att sådan där ohöljd entusiasm just när det gäller t.ex. barn gör att vi andra då hamnar i en ställning där vi tvingas kritisera. Det blir en fullständigt absurd situation när de som inte har en ohöljd, okritiskt entusiastisk inställning på något sätt blir rädda. Är det verkligen ett bra sätt att fortsätta en politisk diskussion på?
Herr talman! Det är ju konstitutionsutskottet som har behandlat dessa motioner, och konstitutionsutskottet har i enighet kommit fram till att man inom tre år skall komma till riksdagen med ett förslag om en integritetslag som skall fungera oberoende av medier och teknik. Därmed har ingen reserverat sig. Jag kan inte se att ens miljöpartisten i konstitutionsutskottet har reserverat sig. Jag tycker att det är en gemensam deklaration och en gemensam plattform som är bra för framtiden för att vi skall få ett fungerande integritetsskydd i landet.
Herr talman! Jag sade i mitt inlägg att motionerna var tillgodosedda. Därför tycker jag att Margitta Edgren inte behöver tycka att vi har slarvat, eftersom vi har tagit fram jämställdheten som ett väldigt viktigt område. Vi menar också att Margitta Edgrens motion tillgodoses just genom att vi har pekat på många områden, bl.a. utbildningsområdet, där skolor, högskolor, universitet, osv. skall arbeta just med jämställdshetsfrågorna för att kvinnor skall ta sig an den nya tekniken på ett bra sätt. Som jag sade tidigare har man olika sätt att närma sig den nya tekniken, men båda sätten är lika viktiga. Hittills har pojkarna fått ett försprång just därför att det är tekniker som har gjort programmen. Men i fortsättningen kommer även andra att göra program, vilket kommer att göra det mer intressant för större grupper i samhället att ta sig an den nya tekniken. Vi kunde också höra att IT-kommissionen, som har fått både förlängd tid och nya uppgifter, kommer att arbeta med att öka tillgängligheten till IT. Den skall öka oberoende av ålder, kön och bostadsort. En av de prioriterade frågorna för IT-kommissionen är att arbeta med att utjämna klyftorna mellan män och kvinnor.
Herr talman! Jag är ledsen, Monica Green, men jag framhärdar faktiskt i att Folkpartiets motionsyrkande nr 6 har behandlats slarvigt. Man hänvisar till behandlingen i näringsutskottet, där den över huvud taget inte är behandlad. För övrigt gör trafikutskottet på s. 54 en summering på tre rader av Folkpartiets yrkande men inget eget ställningstagande utan hänvisar till näringsutskottet, där det alltså inte behandlas. Det blir alltså någon sorts Moment 22 över detta. Det är därför jag tar upp det. När det gäller hur kvinnor skall göras delaktiga finns det en stor samsyn när det gäller hur detta skall gå till, nämligen att det inte är enstaka jippon som skall till utan att man måste förändra strukturer i grunden i riktning mot en helhetssyn, förändrad pedagogik, förändrat innehåll, förändrade examinationsformer och en ny seminariekultur. Det är vad som krävs, och det kräver också mod i ett traditionellt manligt och hierarkiskt system, som jag talade om tidigare, att våga dra en lans för att våga göra dessa förändringar för att slutmålet skall vara att både män och kvinnor skall delta i utvecklingen av informationsteknologin.
Herr talman! Jag måste begära replik, eftersom jag blev anklagad för att vara rädd för datautvecklingen. Jag kan försäkra att jag inte är det. Däremot är jag litet bekymrad över att människor är så rädda för sextimmarsdagen. Det tycker jag är ett större problem. Det finns ett stort motstånd mot den. Det krävs verkligen mod att gå fram med ett sådant krav. Det är ju detta som behövs i dagens samhälle. Datautvecklingen ser jag bara möjligheter i.
Herr talman! Finessen med t.ex. distansarbete är ju att det inte knyts till två, tre, fyra, fem, sex, åtta eller tio timmar. Den som jobbar hemifrån gör det vid de tider som passar dem. Det finns inte något behov av att dela upp dagen i sex eller åttatimmarspass. Det är ju det som är finessen. Det går naturligtvis även att missbruka detta. Men vem avgör i så fall det?
Herr talman! Både Margitta Edgren och jag vet att det tar mycket tid att sitta vid datorn. Om man arbetar åtta timmar och kanske övertid och kommer hem trött på kvällen, så tror jag inte att man orkar jobba så mycket med datorn. Det är skillnad om man har sex timmars arbetsdag. Jag tror att detsamma gäller dem som är ställda utanför systemet, de som är utan jobb och som inte har råd med en dator. Det kostar ju en del pengar. Vi är ju privilegierade, eftersom vi är riksdagsmän. Vi har möjlighet till detta, och vi har en bra arbetsmiljö. Jag vill att alla skall ha möjlighet till försörjning, men det skall vara en kort tids lönearbete. Sedan kan man hålla på med datorer och utvecklas, skapa produktivitet i samhället och jobba framåt.

Herr talman! Jag är ledamot av kulturutskottet. Jag brukar sätta likhetstecken mellan kultur och demokrati. Kultur är en metod till yttrandefrihet. Den är ett verktyg som man kan använda i sången, musiken, dansen och teatern för att få ut sitt budskap. Informationstekniken är även den ett redskap för att nå ut med det man vill och en möjlighet att få nya erfarenheter och kunskaper. Därmed kan vi också sätta likhetstecken mellan demokrati och informationsteknik. Det finns dock en del problem, nämligen pengar, särskilt i den offentliga sektorn, för investeringar och för garantier för att allmänheten får tillgång till den. Man kan säga att IT är både och. Vi kan få ökade klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan barn och äldre, mellan regioner och mellan hög och lågutbildade. Men vi kan också använda oss av tekniken för att bygga broar och minska dessa klyftor. En annan fara med informationstekniken är att de mellanmänskliga kontakterna avtar. Risken är att vi blir lika platta människor som den skärm som vi kommunicerar genom. Av den anledningen är det viktigt att vi använder oss av tekniken på ett sådant sätt att vi kan styra den genom politiska beslut. Vi måste ge allmänheten tillgång till den, och vi måste skapa möjligheter till möten på alla olika nivåer även på andra områden. En människa som behärskar själva tekniken har egentligen ingen behållning av den om hon inte kan analysera och ställa sig kritisk till den och det som presenteras genom den. För att nå dit är det ett måste med just den här mellanmänskliga kommunikationen där alla sinnen är påkopplade. Skolan måste därför ge eleverna förmågan att sätta in dessa bitar i ett sammanhang för att de skall kunna förstå helheten och kunna bilda sig en uppfattning om hur verkligheten faktiskt ser ut. Detta gäller givetvis också barnen på dagis och den personal som arbetar där. För egen del tycker jag inte att datorerna skall in i förskolan, eftersom det faktiskt inte går att leva sitt liv genom medierna. Det ter sig därför självklart att förskoleplanen och skolplanen skall in i kommunens IT För att kunna kommunicera genom en dator är det viktigt att språket vårdas. När vi träffas i verkligheten går det alltid att förstå varandra, eftersom det finns andra metoder att ta till. Vi kan uppfatta rörelser, känna dofter, förnimma olika typer av ljud osv. Mot den här bakgrunden räcker det inte med att, som man gör i IT-propositionen, framhålla att det svenska språket skall värnas. Vi måste också veta hur det skall ske. Därför är en handlingsplan för hur vi skall värna det svenska språket nödvändig. Jag anser att det är lika viktigt att dataprodukter finns på svenska som att det finns svensk film och svenska böcker. TV och IT-tekniken är två mycket bra verktyg att använda i distansutbildning. Vänsterpartiet har i en motion i anslutning till betänkandet En radio och TV i allmänhetens tjänst föreslagit att en särskild folkbildningskanal skall inrättas. Genom detta förslag och en satsning på ett folkuniversitet över IT-nätet kan alla människors rätt till utbildning bli verklighet. Om en utbildningskanal inom allmänhetens radio och TV inrättas och möjlighet ges för allmänheten att få tillgång till IT-tekniken, öppnas unika möjligheter för att minska den kunskapsmässiga klassklyfta som finns i dag. Målet för mediepolitiken är ökad utbildning, minskade klassklyftor och en fördjupning av demokratin. Skolan, medborgarkontoren, datortek och bibliotek kommer att få en central roll i allmänhetens tillgång till kunskap och möjligheter till den nya tekniken. Av den anledningen är vi mycket glada över att det beskrivna kunskapscentret Mitt i byn finns med. Denna vision stämmer mycket väl överens med Vänsterpartiets inriktning. En förutsättning är dock att staten tar ett ansvar vad gäller medelstilldelningen. Kommunerna klarar i dag inte nya pålagor. Rixlex föreslås bli gratis, och det är verkligen bra. Jag anser även att det planerade nätet över svenska kulturskatter bör bli det. Ett nätverk för tankeutbyte på alla områden: kultur, politik, nyheter, information, utbildning m.m. bör ställas till allmänhetens förfogande på kunskapscentrumen. Herr talman! Informationstekniken ger möjligheter att förbättra distansutbildningen och härigenom att överbrygga regionala kunskapsklyftor i samhället. Vänsterpartiet förespråkar därför ett utvecklande av Open University-modellen. Det är fråga om en universitetsutbildning på distans, med lokal förankring och kommunikation via moderna medier. Open University i Storbritannien är ett utbildningssystem där det inte krävs någon formell utbildning för att få börja. Inom systemet finns allt från grundläggande högskoleexamen till yrkesutbildning och kompetensutveckling. Varje år registreras 150 000 studerande. Man studerar i sin egen takt och i nästan vilken kurskombination som helst. Kurserna ges med hjälp av korrespondens genom radio, TV och IT. Man har även sommarskola. Eleverna ges stöd och handledning genom ett nätverk av studiecentra. Det är fullt möjligt att utveckla detta även i Sverige. Det kan ses som en utveckling av Hermodskurserna, som var mycket populära under 60-talet, och av den folkbildningstradition som vi har i Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 13, som har fått ett mycket starkt stöd bland de flesta av partierna här i riksdagen. Om herr talmannen tillåter det, skall jag också ge en sakupplysning till Elisa Abascal Reyes vad gäller de 400 miljoner kronor som hon tidigare frågade Ines Uusmann om. Hon fick inget svar, och Ines Uusmann finns inte kvar här i kammaren. Miljöpartiet gick med på neddragningar på Sveriges Radio-TV med det förbehållet att det överskott som man beräknade skulle uppstå på rundradiokontot skulle komma till stånd. Det beräknades bli 400 miljoner kronor. Miljöpartiet skulle få möjlighet att bestämma över innehållet i användningen av dessa pengar. Rundradiofonden ligger ju utanför statens budget, och man kan därför hävda att den nya tekniken inte kommer att belasta statens budget. Frågan är då hur Miljöpartiet och regeringen skall kunna besluta över hur de här pengarna skall användas. Jag ställer mig mycket tveksam till det, eftersom SVT faktiskt är ett fristående bolag utanför staten. Jag tror nog att Miljöpartiet kan känna sig "blåst" på den här överenskommelsen.

Herr talman! Charlotta Bjälkebring yrkade bifall till ett införande av Open University-modellen. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att vi skall bestämma oss för en viss utbildningsmodell när det finns så många andra typer av distansutbildning i Sverige. Det pågår många olika typer av distansutbildningar, och en distansutbildningskommitté med Lars Engqvist som ordförande har i dagarna betalat ut Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt att en del partier vill låsa fast sig för en viss utbildningsmodell.
Herr talman! Jag ser inte alls på samma sätt på den här frågan. Det finns en metod och en modell som man har arbetat med i ett annat land, och om Sverige vill ta till sig detta och göra det till en svensk distansutbildning tycker jag att det är alldeles naturligt. Det är bra att vi i Sverige inte skall behöva göra samma misstag som man kanske har gjort någon annanstans. Den motion som Vänsterpartiet har väckt har också fått ett mycket brett stöd från samtliga partier i Sveriges riksdag. Jag tycker inte att dess förslag innebär att man låser fast sig vid modeller som skulle vara dåliga för Sverige, utan att man skall ta till sig de goda modeller som faktiskt redan finns.
Herr talman! Vi skall ta till oss alla goda idéer, men vi skall då inte bara ta hänsyn till de goda idéer som finns i Open University-modellen. Det finns också andra typer av distansutbildning som vi skall tillgodogöra oss och hitta lösningar på i Sverige, så att fler och fler skall kunna använda sådana utbildningar. Det är därför inte någon bra lösning att nu införa bara Open University-modellen i Sverige. Jag ser den som en av många olika möjligheter.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det finns många olika sätt. Men det är viktigt att vi kommer i gång med distansutbildning så fort som möjligt. Varför skall vi då vänta på Distansutbildningskommittén, vars förslag dröjer ytterligare något år? Vi skulle ha kunnat få majoritet i kammaren i dag för detta och därmed ha kunnat komma i gång mycket snart. Det är egentligen det som frågan handlar om. Vi skall sedan givetvis också ta till oss andra metoder och modeller.
Herr talman! Vad gäller pengarna på rundradiokontot gick vi inte med på nedskärningar utan träffade en överenskommelse för att mildra effekterna av besparingarna. Charlotta Bjälkebrings påstående att vi skulle vara "blåsta" på pengarna är något som Miljöpartiet lämpligtvis bör diskutera med regeringen. Vi har all anledning att komma tillbaka till förslaget om Open University, men som jag har anmält i det särskilda yttrandet skulle kanske undervisningens organisation behöva utvecklas något mer. Kanske kan Vänsterpartiet på något sätt komma tillbaka till detta för ett vidare samarbete. Vi tycker att det är ett bra initiativ, även om det inte är riktigt fullt utvecklat.
Herr talman! Givetvis återkommer vi om detta, Elisa Abascal Reyes. Vi är alltid öppna för samarbete med alla partier i Sveriges riksdag. Min uppfattning om uppgörelsen om den digitala tekniken med socialdemokraterna var att Miljöpartiet faktiskt gick med på nedskärningarna inom SVT. Mildrandet av effekterna bestod av en omläggning av den distriktsbaserade produktionen, och den hade ingenting med rundradiokontot att göra. De här två sakerna hänger inte ihop. För att Miljöpartiet skulle gå med på det ville man ha någonting i gengäld. Det var dessa 400 miljoner som man kunde hitta i Rundradiofonden. Som jag ser det har Miljöpartiet och inte heller regeringen något stort inflytande över dessa pengar. Det är av den anledningen som jag tycker att miljöpartisterna faktiskt är "blåsta".
Herr talman! Jag får väl ge mig tolkningsföreträde och säga att Charlotta Bjälkebring menar att miljöpartisterna är blåsta på konfekten och inte blåsta i huvudet. Det här är en fråga som måste lösas med regeringen. Jag anser det beklagligt att kommunikationsministern inte kunde svara på frågan, som jag ställde direkt till henne. För övrigt hänvisar jag till den reservation som Miljöpartiet har skrivit till betänkandet och den avvikande mening som Miljöpartiets representant i utskottet har avgivit. Det är svårt att i dag utveckla en närmare debatt om uppgörelsen. Vi har olika syn på syftet med den uppgörelsen. Jag ser ingen anledning till att gå in på det nu, för vi diskuterar inte det i dag.
Herr talman! Givetvis anser jag inte att miljöpartisterna är blåsta i huvudet. Jag tycker att ni är mycket kompetenta. Vi skall inte som sagt diskutera den digitala tekniken i dag, utan den frågan återkommer vi till på måndag.
Herr talman! Jag upprepar vad jag sade tidigare när det gäller datorer i förskolan. Det är inte vi politiker som avgör det, utan det gör förskolans pedagoger. Om de kan se att de är bra verktyg, som vi nu av erfarenhet vet att det är för vissa barn, så skall de självklart ha rätt att använda dem. Jag tycker att det är litet trist att vi inte kunde ta steget att gå in i ett försöksarbete med något som liknar Open University. Vi skall naturligtvis inte kopiera exakt den engelska modellen, utan vi skall göra det så att det bygger på våra traditioner med Hermods osv. Vikten är att det skulle möjliggöra en öppen och ospärrad högskola, dvs. att många människor skulle få tillträde till högskola utifrån att de själva avgjort att de vill satsa tillräckligt med kraft och energi och själva avgör om de har förkunskaperna. En ospärrad högskola kan, med hjälp av en modell à la Open University, bli verklighet även i Sverige. Det är det viktiga. Utbildningsutskottet, som jag tillhör, var förra hösten under sin studieresa på bl.a. Open University. Vi blev samtliga oerhört tagna av det allvar, de resultat som fanns, dess sätt att arbeta och det lyft som så många olika grupper upplevt tack vare Open University i England. Det är litet av sådan push vi skulle vilja ha i Sverige fort nog.
Herr talman! När det gäller förskolan är det alldeles riktigt att vi inte kan lagstifta bort PC användningen på daghemmen. Det är inte heller min avsikt. Men jag anser som politiker, förälder och privat person att det viktigaste i livet ändå är att få den mellanmänskliga kontakten och den närhet som man behöver som barn. Det är alltså viktigare att sitta i en vuxens knä, lyssna och läsa en bok än att sitta framför en skärm. Det är de avvägningarna jag vill göra. Om Open University har jag inget att tillägga, utan jag tror att vi är överens.
Herr talman! Nu är det faktiskt så i livet att det finns barn som inte har förmåga att ta emot att bli satta i ett knä och bli lugna. Om förskolläraren tycker att dessa barn mår väl av att syssla med datorn, måste vi låta förskolläraren avgöra det. Enligt många undersökningar kan t.ex. gravt koncentrationsstörda barn koncentrera sig framför en dator, sitta still, inte fäktas och slåss som de annars gör så fort någon människa tar i dem.
Herr talman! Nu är vi på något vis inne i en förskoledebatt och inte en IT-debatt. Jag vill ändå säga att jag anser att IT i första hand skall användas som utbildningsinstrument. I förskolan skall man lära sig att bli en social varelse. Där skall man lära sig att leva. Det kan aldrig IT och datorer ersätta.

Herr talman! Det är inte mycket mer än en mansålder sedan det bara var prästen, klockaren, ingenjören och kanske brukskontoret som hade telefon i byn. I dag är telefon var mans egendom. Det är kanske det allra viktigaste redskapet för många vanliga medborgare att hålla kontakt med t.ex. politiker. Det betyder kanske mer för den som inte har en mängd instrument i form av tjusiga skrivelser än för den som har andra redskap till sin tjänst. Charlotta Bjälkebring varnar mycket för att vi skall ha IT i förskolan. Jag vill varna henne för att vara så kategorisk. Jag tror att det är nyttigt, allra nyttigast för de små ungarna i områden där man inte har så många datorer, att se att de faktiskt finns. Sedan är det vuxenvärldens ansvar att se till att det inte blir ett bruk som barnen far illa av. I dag är användningen av IT ojämlik. Med en aktiv samhällelig politik kan IT bli något som befordrar demokratin och skapar större möjligheter för de många människorna. Jag lyssnade nyss på Per Westerberg när han talade om hur viktig IT var för den tekniska utvecklingen och tillväxten. Han har rätt. Det vet inte minst vi som bor nära Ericsson i Kumla eller vet vad IT betyder för Bofors möjligheter att utnyttja civil teknik eller för de små barnen för Ekenskolan i Örebro, där barn med mycket grava handikapp får helt nya möjligheter beroende på informationstekniken. Men det är farligt om vi bara tittar på teknisk utveckling och tillväxt och glömmer att en av de viktigaste uppgifterna för framtiden är att värna demokratin och se till att använda de redskap som vi har i demokratins tjänst. Därför hälsar jag med stor tillfredsställelse de skrivningar som finns i betänkandet om att förvaltningsstyrelsen har för avsikt att göra Rixlex kostnadsfritt. Vi har tidigare motionerat om det från Örebrobänken. Det är viktigt. Det skall inte finnas trösklar till viktig information. Människor vill söka kunskap. Vi kommer att få bättre beslut ute i landet, en bättre debatt om den byggs på fakta och inte bara på den flacka debatt som man ibland bara hinner med att ta del av i medierna. Det är viktigt att de beslut som förvaltningskontoret kommer att fatta om Rixlex blir principiellt vägledande för kommande beslut ute i kommuner, landsting och på regeringsnivå om hur man erbjuder och utvecklar samhällsinformation i demokratins tjänst. Lika noggrant och lika välvilligt behandlat är inte det motionsyrkande vi har från Örebobänken om att Sverige i EU skall verka för att samhällsinformationen skall vara kostnadsfri. Man hänvisar till den diskussion som nu pågår med anledning av Riksrevisionsverkets promemoria. Det är bra att diskussionen förs, men det är snart tid att vara mycket tydlig om att demokrati aldrig får vara en handelsvara, inte i Sverige och inte heller i de internationella organisationer vi tillhör. Vänsterpartiet har i en motion tagit upp språkfrågan på IT-området. Jag tycker att det är bra och oerhört viktigt. Jag tycker, fru talman, att det är utomordentligt pinsamt att Sveriges riksdag kommunicerar på cc:Mail och inte med datapost. Det är inte bra att man talar om Cyber Space. Det är mycket bättre att man använder ord som skrivare i datasammanhang, inte bara för att värna svenska språket utan kanske först och främst för att vi alla skall kunna få både känslomässigt och intellektuellt tillträde till nya redskap, och då måste vi också ha språkliga möjligheter till det. Det är slarvigt och dåligt att vi i det här landet inte kan hitta ord för de nya företeelser som kommer. Jag är däremot inte beredd att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation dels därför att man har blandat ihop en mängd olika saker i reservationen, dels därför att man är så ensidig. Det här är inte bara ett problem bara på IT-området, utan det gäller även bankvärlden och stora delar av kommunikationsområdet. Det gäller nästan alla nya områden. Det verkar som att utvecklingen går för fort och att vi har för dålig beredskap i Sverige för att möta nya företeelser med svenska begrepp. Här behövs det rättning, och här behövs ett gediget arbete på regeringsnivå. Britta Sundin och jag har motionerat om det tidigare, och jag är angelägen om att understryka också i det här sammanhanget att vi måste utveckla ett svenskt språk för de företeelser som hör framtiden till.

Fru talman! Den fondsocialistiska drömmen lever uppenbarligen kvar hos dagens socialdemokrater. miljarder kronor till sitt förfogande för att köpa upp aktier i svenskt näringsliv är ingenting annat än en ny variant av samma fondsocialism som låg bakom löntagarfonderna. I dessa dagar, i juni 1996, då nya varsel duggar tätt och allt fler människor blir arbetslösa, nu när vi mer än någonsin tidigare behöver fler entreprenörer och företagare som vågar och vill starta verksamhet och anställa medarbetare, läggs på riksdagens bord ett förslag om ett nytt instrument för politisk styrning av näringslivet. Ett instrument som inte kommer att bidra till att strukturellt förbättra riskkapitalförsörjningen utan i stället kommer att försämra ekonomins funktion. Förslaget visar Socialdemokraternas fundamentala brist på förståelse för hur ett gott näringsklimat skapas, och det demonstrerar också tydligt den negativa inställning till enskild företagsamhet och enskilt ägande som Socialdemokraterna har. Erfarenheterna från löntagarfondsexperimentet, som baxades genom riksdagen i december 1983 efter den allvarligaste konfrontationen någonsin mellan det svenska näringslivet och en vänsterregering, borde en gång för alla avskräcka från liknande experiment. Få ting har påverkat företagsklimatet i vårt land mer negativt än Socialdemokraternas försök att ta över ägarmakten i företagen genom löntagarfonderna. Experimentet med fondsocialism förmedlade också till omvärlden en ofördelaktig bild av Sverige som ett socialistiskt land, och det skadade vårt land. Skälen för regeringens nya fondförslag anges vara att skapa goda förutsättningar för näringslivet i syfte att främja tillväxt och sysselsättning genom att ställa riskvilligt kapital till näringslivets förfogande. Mot bakgrund av hur regeringen agerat sedan maktövertagandet hösten 1994 är detta ett häpnadsväckande uttalande. Visst behövs det riskkapital, men kapitaltillförsel via fondsocialism är direkt företagsfientligt. Förslaget innebär inte att riskkapitalförsörjningen förbättras. En långsiktigt god riskkapitalförsörjning kan bara skapas genom förbättrade förutsättningar för företagande, arbete och sparande i Sverige. Den plötsliga omsorg om företagens riskkapitalförsörjning som regeringen försöker motivera förslaget med är också anmärkningsvärd med tanke på den företagsfientliga politik som regeringen excellerat i sedan regeringsskiftet. Sedan makttillträdet har regeringen genomfört åtskilliga beslut som direkt skadar företagens egna möjligheter till riskkapitalförsörjning. Den naturliga riskkapitalförsörjning som skapas av företagaren själv eller genom aktiesparande har begränsats genom en skur av skattehöjningar. Kraftiga skattehöjningar på fysiska personers aktieägande minskar lusten att spara i aktier, och det försvårar riskkapitalförsörjningen. Återställarbeslutet att åter fördubbla avkastningsskatten på riskkapital har samma destruktiva inverkan. Beslutet att behålla förmögenhetsskatten, höjd reavinst på aktier och förslaget att förmögenhetsbeskatta aktier till hela börsvärdet medverkar ytterligare till att försvåra riskkapitalförsörjningen. Verbala skönmålningar om att ge näringslivet goda förutsättningar kan inte dölja den verkliga avsikten bakom det nya fondförslaget. Ställer man alla de genomförda försämringarna för enskilt aktieägande och sparande mot förslaget att med en ny statlig fond öka det institutionella ägandet i svenska företag avslöjas falskheten i regeringens plötsliga omtanke om företagens riskkapitalförsörjning i hela sin pinsamma tydlighet. Det är inte intresse för företagens kapitalförsörjning som driver fram en sjätte AP fondsstyrelse, utan det är den gamla socialistiska drömmen om ökat statligt ägande i näringslivet som är drivkraften. Vi behöver i vårt land fler individer som vill och vågar förverkliga sina idéer och som startar och driver företag och anställer. Tillförlitliga konkurrenskraftiga regelverk och tydliga signaler att det är viktigt och hedervärt att starta och driva företag och även att tjäna pengar är grundvillkor för att nya företag och nya jobb skall komma till. Tillgången till riskvilligt kapital för det svenska näringslivet har urholkats genom ett skattesystem som diskriminerat aktiesparande. Riskkapitalmarknaden har blivit mindre än vad den kunde ha blivit eftersom breda kategorier valt att stå utanför på grund av den ogynnsamma behandlingen av aktiesparande. Även när det gäller aktieägande behövs signaler om att det är hedervärt och bra att satsa sparade pengar i aktier. Den borgerliga regeringen såg det som en av sina främsta uppgifter att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation. Skatterna på företagande och produktion sänktes för att stimulera företagande och tillkomst av jobb. Genom privatiseringsprogrammet spreds ägandet till den breda allmänheten. Budskapet att det är hedervärt och bra att spara i aktier gick hem hos svenska folket. Statskassan stärktes med 23 miljarder kronor, och 400 000 nya aktieägare bidrog till att stärka riskkapitalmarknaden. Riskkapitalmarknaden breddades därmed med nya ägargrupper. Den borgerliga regeringen avvecklade också de socialistiska löntagarfonderna. Nuvarande regering har ägnat drygt ett och ett halvt år åt att försämra förutsättningarna för företagande och nya jobb. Förutom de försämringar jag redan nämnt har arbetsgivaravgiften höjts. Fastighetsskatt har införts på butiker, kontor och industrilokaler, och den allmänna fastighetsskatten har höjts. De försämrade momsreglerna och den förlängda arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen är ytterligare bördor som hämmar enskilda människors motivation att starta och driva företag och att anställa. Bland alla företagsfientliga återställare som vänsterregeringen genomdrivit har nu turen kommit till återgång till fondsocialism. Dagens vänsterregering vill väcka löntagarfonderna till liv igen. De gamla löntagarfondernas avvecklingsstyrelse skall få behålla det kvarvarande löntagarfondskapitalet och tillåtas att investera 10 miljarder kronor i AP-fondsmedel i aktieaffärer. Samtidigt fortsätter försämringen av de privata svenska företagens möjligheter till riskkapitalförsörjning via de normala tillvägagångssätten. Vänstermajoriteten i denna riksdag vill att kapitalbildningen skall kollektiviseras och att statens roll skall öka. Det är en destruktiv politik regeringen bedriver. När jag nu konstaterar att Centerpartiet ställt sig bakom den nya formen av fondsocialism kan jag bara beklaga alla de enskilda väljare som röstat med Centern och som i dag inte känner igen sig. För egen del säger jag bara: Tack och lov att inte jag behöver försvara detta nästa gång jag möter företagare och entreprenörer! Sveriges förmåga att åstadkomma jobb, tillväxt och välstånd baseras på individers drivkrafter och möjligheter att bedriva företagsverksamhet. Det är den enskilda människans initiativförmåga och kreativitet som är avgörande för tillkomsten av företag och jobb. Det socialistiska förslaget om en sjätte fondstyrelse är destruktivt och företagsfientligt. Jag yrkar därför avslag på detta förslag och bifall till reservationen.

Fru talman! Det allt överskuggande problemet i dagens Sverige är arbetslösheten. De allra flesta är överens om att det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste komma. Men vi politiker kan inte skapa några nya jobb. Vår uppgift är att underlätta för företagarna. Regeringen säger sig vilja stödja de små företagen. Det görs inte genom inrättande av en ny AP-fond. Småföretagarna har aldrig efterfrågat statliga fonder. Tvärtom har de alltid varit mycket skeptiska mot allt dylikt. Vad de däremot efterlyser är stabila och enkla villkor för företagandet. Marknadsekonomin fungerar bäst om det finns bra konkurrens och stor makt och ägarspridning. Både statlig och privat maktkoncentration skall vi därför försöka motverka. Förslaget om en sjätte AP fondstyrelse med rätt att köpa aktier är en socialiseringsåtgärd från den socialdemokratiska regeringen. Det är en åtgärd i samma anda som de kollektiva löntagarfonderna. Genom att staten köper aktier ökar statens kontroll, och kapitalbildningen kollektiviseras och koncentreras. I en väl fungerande marknadsekonomi är ägandet spritt på många olika aktörer och framför allt till de enskilda individerna. Regeringen menar att bristen på riskkapital utgör ett hinder för expansion i framför allt de små företagen. Tillgången på riskkapital avgörs främst av vinstutvecklingen i näringslivet. Det är alltså inte ett eventuellt tillskott via AP-fonder som avgör om riskkapital finns i tillräcklig mängd. En långsiktigt god riskkapitalförsörjning kan bara skapas genom förbättrade förutsättningar för företagande, arbete och sparande i Sverige. En tillväxtfrämjande ekonomisk politik är därför av största vikt. Ett ökat AP-fondsägande av företagen motverkar snarast tillväxt och sysselsättning, eftersom det sätter marknadsekonomins regler ur spel och negativt påverkar de grundläggande välståndsbildande krafterna. Fru talman! Som jag inledningsvis sade är arbetslösheten det allvarligaste problemet i dagens Sverige. För att uppnå ett samhälle där alla har arbete och där den offentliga sektorn fungerar bra behövs framför allt goda möjligheter till företagande. Vi löser inte problemen genom att staten köper upp småföretagen. Drivkraften bakom ett företag är en person, en individ, med vilja att förverkliga en affärsidé. Förutsättningen för att den svenska ekonomin skall växa är att sådana människor känner att det är värt att ta risker, satsa på sina idéer, och känner att deras ansträngningar uppskattas av samhället. Regeringen har motverkat detta positiva företagarklimat på flera sätt, nu senast genom förslagen om höjda energiskatter, fördubbling av den sjuklönetid som företagarna tvingas betala för, den förtida momsinbetalningen, återställarna i arbetsrätten och dubbelbeskattningen. Inrättandet av en sjätte AP-fond är bara ett i raden av företagsfientliga och inte tillväxtfrämjande regeringsförslag. Fru talman! Jag yrkar således bifall till reservationen vid betänkandet.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 171 behandlas frågan om en sjätte AP-fondstyrelse samt ändringar i placeringsreglerna för första till tredje fondstyrelserna. Redan från början vill jag tala om att jag tillstyrker näringsutskottets hemställan i dess helhet samt avstyrker den gemensamma reservationen från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Skälet till detta kommer att framgå av mitt kommande anförande. Jag vill berätta litet grand om det som ingår i betänkandet. Där tas i huvudsak följande frågor upp: 2. För att öka möjligheten till ökat riskkapital främst för de små och medelstora företagen skall den nya sjätte fondstyrelsen förvalta 10 miljarder, som fonden skall kunna köpa aktier för. 3. Placering av de medel som sjätte fondstyrelsen förvaltar skall i huvudsak ske i svenska aktier. Aktieköp i företag med miljöprofil eftersträvas. 4. För att första till tredje fondstyrelserna skall ha möjlighet att ge direktlån till näringslivet får sådana lån även upptas i utländsk valuta. 5. Första till tredje fondstyrelserna skall även kunna göra s.k. portföljinvesteringar i svenska och utländska fastighetsbolag samt i utländska fastighetsfonder. 6. Utskottet tar ett eget initiativ, innebärande att tidpunkten för avlämnande av respektive fondstyrelses årsredovisning flyttas från den 1 april till den 15 februari. Regeringens skrivelse till riksdagen angående fondstyrelsernas årsredovisningar skall avlämnas i så god till att motionstiden för dessa redovisningar löper ut före riksdagens sommaruppehåll. Datum för inlämnande av årsredovisning ändras från den 1 februari till den 15 februari för att fondstyrelserna skall få mer tid att arbeta med dessa frågor. Fru talman! Under många år har det talats om att det är de små och medelstora företagen som skall skapa de nya arbetena. På många olika sätt måste nya arbetstillfällen skapas. Ett av hindren för detta har hela tiden sagts vara - och däri instämmer näringsutskottet - att det saknas riskvilligt kapital. Med en sjätte AP-fond kommer 10 miljarder kronor att ställas till förfogande för köp av aktier eller för emittering av nya aktier i de små och medelstora företagen. Det är viktigt att komma ihåg att det blir helt frivilligt för företagarna att låta sjätte fondstyrelsen köpa in sig i företagen. Ingen skall kunna påstå att det finns något som helst tvång i detta förfarande. En av sjätte fondstyrelsens uppgifter kommer att vara att genom långsiktiga placeringar säkerställa allas våra gemensamma pensionspengar. På så sätt kommer en hög avkastning på pengarna att kunna åstadkommas. Eftersom det finns möjlighet att köpa aktier som ger rösträtt upp till 30 %, kan dessa placeringar ge en ordentlig ekonomisk tillväxt för de berörda företagen. Sjätte fondstyrelsen kommer även utan någon begränsning att kunna investera i svenska riskkapitalbolag. Dessa bolag får då större möjlighet att hjälpa till med tillväxten i de små och medelstora företagen. Folkpartiet och Kristdemokraterna har avgivit på denna punkt invänder dessa emot att staten skapar en fond för köp av framför allt aktier. Alla partier i näringsutskottet är överens om att det fordras mycket kapital till företagen i Sverige. Förutom dessa 10 miljarder finns det privat riskkapital, och det kommer alltid att behövas. Skillnaden mellan utskottets majoritet och reservanterna är att majoriteten anser att ju fler möjligheter som finns att få fram riskkapital, desto bättre är det. Vad jag förstår delar inte reservanterna denna uppfattning. Karin Falkmer talar om fondsocialismen, politisk styre och om ett återställande av Sverige. Jag vet inte om man kan tala om ett återställande av Sverige när vi i slutet av den borgerliga treårsperioden hade ett budgetunderskott på uppemot 250 miljarder kronor. Vår låneskuld ökade från 650 till omkring 1 300 miljarder kronor. Det gör att varje arbetande svensk i dag skulle behöva betala in 400 000 kronor för att vi skulle bli av med låneskulden. Då tycker inte jag att man har återställt Sverige. Men det var ju Karin Falkmers uttryck för det hela. Torsten Gavelin talade om att han inte tror på AP fondssystemet. Den uppfattningen kan man ju ha. Men vi är överens om att stabila spelregler fordras, och vi är överens om att vi skall ha ett bra företagsklimat. Så där tycker jag att vi kanske inte står så oerhört långt ifrån varandra. Fru talman! Med det framförda vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande i dess helhet och avslag på den gemensamma reservationen från Moderaterna, Folkpartiet och kds.

Fru talman! Dag Ericson visar med stor tydlighet just den fundamentala skillnad som finns mellan vänstermajoriteten i denna kammare och de tre partier som står bakom reservationen. Det gäller skillnaden i synen på ägande, företagande och riskkapitalförsörjning. Som jag sade i mitt inledningsanförande är fondförslaget ett instrument som bidrar till ökad statlig kontroll. Företagen vill inte ha fondsocialism. Detta visades med övertydlighet under löntagarfondsdebatten. Det finns egentligen inga beräkningar på hur många arbetstillfällen, hur många investeringar och hur många nyetableringar av svenska och utländska företag som aldrig kom till stånd i vårt land beroende på signalerna då om fondsocialism. Lika illa är det i dag att skicka ut signaler om att en ny stor statlig AP-fondstyrelse skall kunna köpa upp 30 % av aktierna i ett företag. Samtidigt har vi en fjärde AP-fondstyrelse som kan köpa 10 % och en femte som kan köpa 10. 50 % av ett företags aktier kan alltså köpas upp av dessa tre fondstyrelser tillsammans. Detta är en principiell fråga. Det handlar om synen på ägande och synen på vad det är för incitament som driver enskilda människor att starta och driva företag och anställa människor. Där har den socialdemokratiska regeringen sedan makttillträdet bara genomfört negativa åtgärder som motverkar företagandet i Sverige.
Fru talman! Låt mig börja med att göra en liten rättelse. Detta är alltså inte betänkande nr 171, utan det heter betänkande nr 24. Det var propositionen som hade nr 171. Karin Falkmer talade om en stor AP-fondssatsning och att företagen inte vill ha den. Jag vet naturligtvis att det finns många företag som inte vill bli uppköpta av AP-fonden. Med de som vill det och de som vill ha resurser kan bli det. Detta är ett frivilligt system där man ställer ett riskkapital på 10 miljarder till förfogande för svensk företagsamhet. Jag kan inte förstå att man är upprörd över detta. Det är frivilligt för de här företagen att komma i åtnjutande av detta. Vill de inte, så slipper de - så enkelt är det. Jag förstår inte att man kallar det för en statlig styrning. Det låter konstigt i sammanhanget. Jag vet att det är oerhört viktigt med enskilt ägande. En del vill inte bli uppköpta, en del vill vara ensamma, en del vill jobba i en stor grupp och en del vill att andra kommer in med riskvilligt kapital. Det är inget konstigt med det. Ni är så fruktansvärt koncentrerade på att kalla detta för fondsocialism. Det kan man inte göra. Samhället ställer 10 miljarder till förfogande, och det är frivilligt att gå in i det. Jag förstår inte vad som är problemet med det. Det talas om 30 %. Det skall ju vara pengar som gör nytta. Det skall inte vara småpengar. Då är det ingen mening med det hela. Det fordras riskvilligt kapital i svenskt näringsliv. Det här är ett sätt att tillföra det. Det finns andra sätt att få tillskott på den privata sidan, t.ex. genom riskkapitalbolag. Men det behövs massvis med pengar, och här ställer vi i samhället upp med de pengarna och hjälper till där man vill ha den hjälpen.
Fru talman! Under alla de år som löntagarfonder och den femte AP-fondstyrelsen, och nu det sjätte, har diskuterats har socialdemokraterna motiverat sina förslag på olika sätt. De har aldrig erkänt att kärnan i deras förslag handlar om en ökning av statens möjligheter att kontrollera det svenska näringslivet. Även nu undviker Dag Ericson detta och duckar inför frågan. Men Dag Ericson visar med stor tydlighet en bristande förståelse för vad det innebär att vara företagare i Sverige - att som enskild människa ha en idé, vilja och våga satsa på den och sedan också våga anställa människor. Där tror Dag Ericson att en stor statlig fond som ställer kapital till förfogande för att överta ägandet är något slags lösning. Men kan verkligen Dag Ericson på allvar tro att näringsklimatet i vårt land förbättras genom att fondkapital ställs till förfogande för att öka statens ägande och kontroll i näringslivet? I mina öron låter det helt otroligt och aningslöst. Detta är en principiellt viktig fråga där gränslinjen går mellan en vänstermajoritet i denna riksdag och de tre borgerliga partierna. Skillnaden ligger i synen på ägandet, på företagaren som individ och på vilka drivkrafter som skapar de nya arbetena. Det är där den socialdemokratiska regeringen hela tiden sedan maktövertagandet försämrat möjligheterna för tillkomst av nya arbeten, trots att socialdemokraterna säger att det stora problemet i dag är arbetslösheten. Det är upprörande att man inte förstår villkoren för företagen och vilken betydelse politiken har för jobben.
Fru talman! Det är lätt att det blir upprepningar i debatten. Vi står ju så långt ifrån varandra. Karin Falkmer talar hela tiden om fondsocialismen, och jag talar om att vi ger en möjlighet för företag att utnyttja pengar som samhället ställer till förfogande. Det är två helt skilda saker vi talar om. Motivet är naturligtvis inte att staten eller samhället skall gå in och kontrollera och styra i detalj. Samhället har en möjlighet att hjälpa till med riskkapital som dessa företag behöver. Låt mig än en gång säga att detta är frivilligt för företagen. Det är ingen som behöver anlita den sjätte AP-fonden. Det är ingen som behöver lyfta ett enda öre därifrån. Det är ingen som behöver få in den sjätte AP-fonden som någon form av ägare. Vi måste komma ihåg detta. Jag kan inte förstå att man kan bli upprörd över att det ges möjligheter till att utnyttja ett frivilligt system och kallar det för fondsocialism. Det är väldigt konstigt. Sedan har vi frågan om synen på företagen. Jag tror att väldigt många här i kammaren är ganska insatta i just synen på företagen. Jag delar delvis Karin Falkmers uppfattning. Det är viktigt att människor får känna att de styr och ställer i företagen. Men låt mig än en gång säga att samhället har möjlighet att ge de företag som vill pengar att användas som riskkapital. Det handlar inte om någon styrning i det här sammanhanget.
Fru talman! Dag Ericson betonar frivilligheten i det här AP-fondssocialismsystemet. Jag höll på att säga: Fattas bara annat! Fattas bara att staten skulle gå in och aggressivt och offensivt köpa upp småföretagen! Det finns väl ingen ens i den yttersta avgrundsvänstern som kan tänka en sådan tanke. Men bara det faktum att Dag Ericson gång på gång betonar frivilligheten visar att tanken ändå finns. Dag Ericson, som själv är småföretagare, och jag är överens om att det behövs enkla och stabila spelregler för småföretagen. Men har småföretagarna i Sverige frågat efter en sjätte AP-fond? Önskar de svenska småföretagarna en sjätte AP-fond? Blir det ett bättre företagarklimat med en sjätte AP-fond? Dag Ericson gör en historieskrivning som jag blir alltmer irriterad över. Socialdemokraterna drar den jämt, varje gång det är debatt här i kammaren. Jag stod på torget i Umeå under valrörelsen 1991 då Allan Larsson skådade ljuset i tunneln. Vad var det för ett ljus? Jo, arbetslöshetsmörkret hade börjat sänka sig över Sverige under de socialdemokratiska regeringsåren på slutet av 80-talet, och nu såg Allan Larsson ljuset i tunneln. Vi vet vad det var för ljus. Den grund som Socialdemokraterna lade i slutet av 80-talet och början av 90-talet störtade Sverige i en avgrund av arbetslöshet och bekymmer. Den borgerliga regeringen lyckades vända detta så smått, men nu är vi åter i det djupaste tunnelmörkret. Jag hoppas att socialdemokraterna håller sig för goda för att fortsätta med den här förfalskningen av historien. Jag upprepar min fråga till Dag Ericson: Har de svenska småföretagarna verkligen frågat efter en ny AP-fond?
Fru talman! Torsten Gavelin frågade om de små företagen har efterfrågat en sjätte AP-fond. De har frågat efter möjlighet att få riskvilligt kapital. Behoven och önskemålen är oerhört stora. Detta är bara ett sätt att delvis uppfylla de önskemålen. Det är inget stort sätt utan bara ett litet sätt att få fram mera pengar. På det viset har de svenska företagen frågat efter riskkapital. Hur det sedan utformas exakt tror jag att de flesta företag är relativt ointresserade av. En del tycker att detta är ett bra system, medan många säkert tycker att det inte är speciellt bra och vill att andra skall gå in med riskkapital. Detta är bara ett system. Torsten Gavelin sade att jag betonade frivilligheten så mycket. Det gör jag för att bemöta påståendet från Karin Falkmer om att det rör sig om fondsocialism och styrande. Det är därför jag gång på gång talar om att detta system är frivilligt. Det är inget styrande eller beslutande. Torsten Gavelin tog också upp min historieskrivning. Det var också ett svar på Karin Falkmers påstående att Sverige var återställt 1991-1994 i dessa frågor. Det var det inte. Resultatet blev just det jag talade om, stora underskott m.m. Det var detta jag svarade på. Jag tycker också ganska ofta att vi kunde sluta med historieskrivning, så länge man talar om att landet inte var återställt mellan 1991 och 1994. Det blev mycket sämre, och det är viktigt att komma ihåg.
Fru talman! Småföretagarna frågar efter riskkapital - därom är vi överens. Men jag har inte hört någon småföretagare i detta land, utom möjligen Dag Ericson, som frågar efter AP-fondspengar. Dessutom är AP-fondspengarna pensionärernas pengar. De skall förvaltas på ett tryggt sätt som ger hög avkastning. Det stämmer inte med min bild av vad riskkapital är. Med riskkapital tar man risker, och man kan inte kräva så hög avkastning av det. Det är just därför som de enskilda företagarna vill ha möjlighet att skapa vinster i sina egna företag, så att de kan ta risker med dessa vinstmedel. Men tyvärr har ju bilden av småföretagaren i den socialistiska världen blivit en bild av en skattesmitare, en fifflare, en rufflare och en s.k. arbetsköpare. Visserligen säger ledande socialdemokrater i dag att småföretagarna skall bli hjältar, men det är långt mellan ord och handling. När det gäller historieskrivningen, Dag Ericson, var det faktiskt så att arbetslöshetssituationen var på väg att förbättras rejält i slutet av den borgerliga regeringsperioden. Det tar tid att ändra kursen för den här stora, tunga skutan. Det krävs lång tid av förtroendeskapande åtgärder för att få näringslivet på fötter igen. På fyra år skall socialdemokraterna halvera arbetslösheten. Då måste socialdemokraterna inte bara lyssna till våra och företagarnas argument, utan man måste också acceptera, bejaka och leva sig in i företagarnas situation. Det är något som jag verkligen saknar hos dagens socialdemokratiska regering.
Fru talman! Torsten Gavelin tog upp AP-fonden och pensionsspararnas pengar. Han tror inte att det kan bli någon bra avkastning på detta. Men vad är då riskkapital egentligen? Jo, det är något man sätter in där man tror att man kan få en bra mycket större utdelning än man skulle få om man satte pengarna på banken. Samtidigt får man vara medveten om att man kan förlora en del av pengarna. Somliga företag får man ut väldigt mycket pengar av, men av andra får man inte ut ett öre utan förlorar alltihop. Om man ser i backspegeln vet man att det trots allt är aktier som man får ut mest av när det gäller att placera pengar. Jag vill inte kalla det aktiesparande utan aktieköp. Jag delar uppfattningen man får om man går tillbaka i historien, nämligen att detta är ett bra sätt att förvalta pensionspengarna på. Men jag vill påstå att detta inte är huvudsyftet med den sjätte AP-fonden. Det är att se till att det finns mer riskkapital ute i samhället. Torsten Gavelin återkommer gång på gång till vilka som efterfrågar detta. Det finns folk och företag som efterfrågar riskvilligt kapital. Väldigt många bryr sig inte om var pengarna kommer ifrån; de behöver pengarna för att kunna utveckla sina företag, jobba vidare, anställa fler personer, investera och expandera. Jag är övertygad om att detta ett sätt - men inte det enda - att se till att vi får ut mera pengar, att vi kan nyanställa folk och få bättre fart på Sverige. Vi behöver många nya arbetstillfällen.

Fru talman! Vi skall nu gå från stort till smått, från fondsocialism till fastighetsförvärv. Detta ärende handlar om att vi skall anslå pengar för att riksdagen skall köpa en 1600-talsfastighet i Gamla stan och bygga om den till övernattningslägenheter för riksdagens ledamöter. Om detta finns ett och annat att säga, fru talman. Det anses ju att riksdagen bör erbjuda sina ledamöter från valkretsar ute i landet rimliga bostadsvillkor och att riksdagens ledamöter bör erbjudas bostäder utanför riksdagshuset. Detta är en ambition som jag tror att kammarens samtliga ledamöter ställer upp på. Det är naturligtvis viktigt för det parlamentariska arbetet att riksdagens ledamöter har vettiga arbetsoch bostadsvillkor under de tider som ledamöterna vistas i Stockholm. Däremot bör man naturligtvis inte vara så idog att man tvingar ut de ledamöter som har övernattningsrum i huset och föredrar den ordningen. När man handlägger dessa ärenden bör man naturligtvis också ta i beaktande att vi från halvårsskiftet får ett nytt ersättningssystem, som ökar möjligheterna för riksdagens ledamöter att på egen hand skaffa bostäder i Stockholm. Detta är ägnat att minska behovet för riksdagen att agera i egen regi. I den här bostadsfrågan har det också ansetts viktigt att lägenheterna skall vara centralt belägna. Jag vill understryka, fru talman, att jag delar den uppfattningen. Det är inte rimliga arbetsvillkor om ledamöter från landet skall åka till Stockholm i början av veckan och sedan ägna sin tid i Stockholm åt att pendla från ytterstadsområdena. Det är naturligtvis rimligt att riksdagen försöker medverka till att det tillhandahålls bostäder i innerstaden. Men det innebär ju inte, fru talman, att dessa bostäder nödvändigtvis måste finnas på krypavstånd från Riksdagshuset. Det har också i det här ärendet uttryckts ett önskemål om att de bostäder som riksdagen försöker få fram till ledamöterna skall vara samlade. Det menar jag är en onödig begränsning. Det är naturligtvis inte någon nackdel att folkets valda ledamöter bor på så att säga vanligt sätt, i stället för att vara samlade i något slags kategoriboende. Det är naturligtvis inte heller allmänt önskvärt att förvandla den närmaste delen av Gamla stan till något slags reservat för olika riksdagsangelägenheter. Jag har velat kommentera bevekelsegrunderna för det här ärendet. Det ligger ju naturligtvis nära till hands, när riksdagen skall köpa in en fastighet, att populister av alla de slag fylkas under fanorna och säger: Nu försöker riksdagens ledamöter att sko sig på skattebetalarna och ordna det väl för sig. Jag har därför velat understryka att jag och de andra som motionsvis har markerat att vi inte tycker att riksdagen skall fatta det här beslutet, på intet sätt ifrågasätter att riksdagen agerar för att ordna vettiga arbetsförhållanden för sina ledamöter. Problemet är att riksdagen vill köpa in det här 1600-talshuset i Gamla stan till en kostnad, med ombyggnad och annat, som i ärendet anges uppgå till nära 80 miljoner kronor. Det innebär en produktionskostnad på nästan 24 000 kr per kvadradmeter lägenhetsyta. Då är ändå inte alla kostnader medräknade. Eftersom staten är inblandad räknar man inte in några momskostnader, då man ju betalar till sig själv. Uppenbarligen räknar man inte heller med några kapitalkostnader under byggtiden. Den verkliga produktionskostnaden torde därför, fru talman, bli väsentligt högre. Det här innebär att riksdagen förvärvar en fastighet till en kostnad som är tre eller fyra gånger större än vad det skulle behöva kosta om man förvärvade fastigheter eller bostadsrättslägenheter centralt belägna i Stockholm. Det rör sig om en kostnad på drygt 2 Enligt min uppfattning, fru talman, ter sig detta, trots riksdagens behov aningen utmanande. Vi befinner oss nu i en situation där varenda medborgare i det här landet noga får väga sina behov mot kostnaderna. De flesta av oss upplever att det är litet kärvt att få det hela att gå ihop. Jag tycker att man borde ställa det kravet att även regering och riksdag skall vara noga med att försöka väga behoven mot kostnaderna. När jag gör det i det här ärendet kommer jag till slutsatsen att den kostnad som har redovisats inte är försvarbar trots det i och för sig lovvärda behov som man försöker att tillgodose. Under hand har jag förstått att ett bärande motiv till att ändå genomföra affären är att fastigheten i dag innehas av Vasakronan, som är statligt ägt. Jag kan inte acceptera det resonemanget. Det skulle innebära att det går att försvara vilken affär som helst med motiveringen att det varken gör till eller från i den allmänna konkursen. Men man kan naturligtvis inte kalkylera på det sättet. Mot den här bakgrunden, fru talman, kan jag inte komma till någon annan slutsats än att kostnaderna i det här ärendet inte är försvarbara, att riksdagen av den anledningen inte bör köpa in fastigheten och heller inte bör bygga om den till lägenheter för riksdagens ledamöter. Jag vill därför yrka bifall till motion 1995/96:K37 av Mikael Odenberg och Sten

Fru talman! Jag skall inledningsvis yrka bifall till hemställan i KU:s betänkande nr 31 och avslag på motion K37, som Mikael Odenberg och Sten Tolgfors står för. Jag skall i mitt anförande inte bli speciellt långrandig. Jag skall bara peka på att det är ett enigt utskott som står bakom det här förslaget. I utskottets bedömning och diskussion pekar man också på att det finns ett behov - Riksdagens förvaltningskontor har också gjort den analysen - av ungefär ytterligare 100 lägenheter. Vi tycker att det är rimligt att Riksdagens förvaltningskontor förvärvar den här fastigheten och även andra fastigheter framöver. Men vi får självfallet inte ställa ekonomiska hänsyn åt sidan. Vi måste titta på det framöver, så att vi inte gör orimliga investeringar och drar på oss orimliga kostnader. Jag menar att utskottet i sitt ställningstagande har tagit hänsyn till detta, och vi pekar också på det i betänkandet. Moderaterna i KU har gjort ett särskilt yttrande. I det pekar man egentligen på de saker som jag nu har tagit upp. I andra stycket i yttrandet säger man följande: "Det aktuella förvärvet ligger emellertid inom ramen för ett tidigare fastställt program och vilar på en praxis, innebärande att ledamöterna erbjuds bostäder utanför riksdagshuset, i centralt läge i riksdagshusets närhet, samt att boendet bör vara sammanhållet, dvs. vara samlat i fastigheter som riksdagen äger och förvaltar." Vi menar att beslutet vilar på det här. Därför vill jag yrka bifall till hemställan i KU:s betänkande nr 31

Fru talman! Jag skall inte alls bli långrandig. Jag har i likhet med Nils-Göran Holmqvist konstaterat att framställningen är gjord på grundval av den praxis som finns. Men så vitt jag har förstått innebär inte denna praxis att man skall totalt bortse från kostnaderna. I det här fallet kommer kostnaderna för övernattningslägenheterna att belöpa sig till 2-2,5 Holmqvist hur mycket han anser att övernattningslägenheter till riksdagens ledamöter kan kosta utan att det blir orimligt.

Fru talman! Det finns vissa samhällsuppgifter som förutsätter en stark och väl fungerande stat. Brottsbekämpning är en sådan uppgift. Många allvarliga brott kan förknippas med narkotikahantering. Därför måste vi hela tiden vara beredda att finna nya vägar för att minska mängden narkotika i landet. Vår motion, som är fogad till detta betänkande, är ett uttryck för detta. Vi säger där att vi vill pröva nya samarbetsformer mellan tull och polis. Skatteutskottet säger också i sitt betänkande att ett stärkt samarbete mellan tullen och polisen blivit än mer angeläget med hänsyn till de neddragningar som har skett inom tullen till följd av medlemskapet i EU. Det är därför beklagligt att utskottet inte velat fullfölja denna tanke och gå lika långt som i vår motion och föreslå en försöksverksamhet. Min kollega, Gun Hellsvik, kommer senare i debatten att utveckla motiven för denna. En sådan förändring oaktat, finns det anledning för mig att konstatera att vi från moderat håll insett vikten av att vi har en fungerande gränskontroll, just för att minska narkotikainflödet. Vi såg inför medlemskapet möjligheter till ökat internationellt samarbete, för att kunna hindra spridningen av narkotika. Vi ser alltjämt möjligheter att bygga ut detta samarbete. Vid tidigare behandling av anslag till Tullverket har Moderaterna varit beredda att gå längre än regeringen, just för att säkerställa kontrollmöjligheterna. Den samlade erfarenhet som finns hos tullpersonalen har vi på det viset velat ta tillvara. I vår motion med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition har vi understrukit att vi avser att fullfölja denna linje genom att under utgiftsområde 3 föreslå en omprioritering till förmån för Tullverket. Jag nämner detta för att våra ambitioner tydligt skall framgå när det gäller den narkotikarestriktiva politiken och den myndighetskontroll som behövs för att klara detta. Detta betänkande handlar emellertid om den permanentning av övergångsbestämmelserna som nu är föreslagen. Bortsett från hur den organisation som skall verkställa att lagen efterföljs skall se ut, är skillnaderna mellan Moderaternas och regeringens förslag kanske inte så stora som de i förstone kan verka. Vi har emellertid andrahandsyrkanden om vissa uppstramningar till gagn för rättssäkerheten, men också för att få en bättre överensstämmelse med övrig lagstiftning på det brottsbekämpande området. Jag vill emellertid passa på att något beröra den sedan länge pågående diskussionen om vad misstanke är eller inte är. Om vi bortser från slumpmässiga kontroller, som tullen sedan länge slutat arbeta med, så menar jag att de ingripanden som sker numera i hög grad är misstankebaserade även om graden av misstanke naturligtvis kan variera. Hela diskussionen om olika grunder för ingripanden har blivit rätt svår att följa. Jag tycker därför att det finns anledning att lägga fast uttrycket misstankebaserad kontroll som det korrekta. Det stämmer överens med EG-rätten och jag menar att det inrymmer de kontrollmetoder som tullen i dag tillämpar - låt vara att misstankegraden i vissa fall kan vara mycket låg, som sagt. Med de erfarenheter vi nu har av kontroll vid den inre gränsen finns det således ingen anledning att skilja på selektiv och misstankebaserad kontroll, enligt min mening. I praktiken torde det röra sig om samma sak. Vissa detaljer i den nya lagen hanterar bl.a. frågor som rör postkontroll och införande av postspärr. Moderaterna har lagt fram ett förslag som innebär att de åtgärderna som här har föreslagits bör inrymmas i rättegångsbalkens system. Motiven är att vi skall ha klara och entydiga regler. Om det dessutom finns en överensstämmelse mellan olika myndigheters befogenheter så ökar rättssäkerheten och tydligheten. I propositionen finns också förslag om införande av kompensatoriska åtgärder. I detta fall gäller det tullens möjligheter att använda sig av uppgifter ur transportföretagens bokningsregister. Det finns erfarenheter av denna typ av uppgiftsinhämtning som visar att det är en värdefull åtgärd ur kompensatorisk synpunkt. Det gäller emellertid att hela tiden agera med utgångspunkt från samhällsintresset å ena sidan och risken för att träda den enskildes integritet för när å andra sidan. Även i detta fall har Moderaterna lagt fram ett förslag som skulle stärka rättssäkerheten, utan att för den skull försämra kontrollmöjligheten. Den enskilde resenären skall ha tillgång till information om att tullen under vissa förutsättningar kan använda sig av uppgifter ur bokningsregister. Enklast kan detta ske exempelvis genom att färdbeviset förses med en text om att det förhåller sig på detta vis, eller genom annat lämpligt förfarande. Regeringen har vidare valt att inte i lagtext, utan endast i kommentarerna, behandla vissa frågor om tullens hantering av dessa uppgifter. Ur rättssäkerhetssynpunkt tycker jag att det vore bra om man kunde ansluta sig till den allmänna regeln att tydligare än vad som sägs i propositionen lyfta fram dessa saker direkt i lagtexten. Fru talman! Avslutningsvis beklagar jag att regeringen nu stannar upp, och inte vill prova nya vägar i det viktiga narkotikabekämpande arbetet. I utskottsbetänkandet finns skrivningar som tyder på att vi borde ha kunnat samla ihop en majoritet för att gå vidare, men majoriteten gör inte detta nu. Jag hoppas dock att det kan ske snart. Med de förbättringar av lagtexten vi föreslagit på vissa övriga områden, skulle man sannolikt kunna skapa en organisation och en laglig ram som skulle kunna ge ännu bättre möjligheter att klara av den svåra och synnerligen angelägna uppgiften som narkotikabekämpningen innebär. Fru talman! Med det anförda ställer jag mig bakom samtliga moderata reservationer, men yrkar bifall endast till reservation nr 1.

Fru talman! Det finns bra bitar i detta betänkande, som t.ex. tullens möjligheter att få tillgång till bokningsuppgifter om passagerare och möjligheten att undersöka postförsändelser. Men det finns även brister och svagheter. I de inledande bestämmelserna redovisas att lagen endast är tillämplig på varor som är upptagna i 3 §.

I denna lista tycker vi i Miljöpartiet att det saknas vissa varor. Det är varor som omfattas av handel med utrotningshotade djur, radioaktiva ämnen, strålkällor, farligt avfall samt mineraloljor. Utskottet redovisar att det kommer EG-regler för att effektivisera tillämpningen av konventionen om utrotningshotade djur. Utskottet säger också att utredning och kartläggning av dessa varor pågår. Detta utesluter inte att man redan i dag för in dessa varor i varulistan, som Miljöpartiet föreslår. De måste vara med i varulistan för att omfattas av Tullverkets kontrollverksamhet. Varorna är av sådan art att det inte finns någon anledning att avvakta. Fru talman! När det gäller anmälningsskyldigheten tycker jag att det räcker med att läsa varulistan en gång för att inse vikten av att ha kontroll över när, var och hur dessa varor passerar våra gränser. Punkt 1 i 4 § ser vi därför som ett misstag. För visst är det märkligt att det bara är den som saknar tillstånd och som anger sig själv för att ha lämnat oriktiga uppgifter som är anmälningsskyldig vid in eller utförsel av narkotika, injektionssprutor, kanyler, dopningsmedel, sprit, vin, springstiletter och kulturföremål! Som Miljöpartiet ser det platsar alla dessa varor under punkt 2, där anmälningsplikt alltid föreligger. Fru talman! Det är viktigt att ha kontroll över de speciella varor som lagen tillämpas på. Därför är det viktigt att en förhandsanmälning sker när dessa varor passerar gränsen på ett ställe där det inte finns någon bemannad tullplats. Jag tycker att man borde informera sig om de luckor som finns i den svenska gränskontrollen. De är många. Jag skulle kunna räkna upp en mängd exempel, och jag skall nämna några av dem. En sådan stor hamnstad som Gävle t.ex. har tullbemanning måndagar-torsdagar kl. 7-24, fredagar 7-16, lördagar 7-15 och söndagar 15-24. Varannan helg har man helt stängt och samkör med Sundsvall. Varannan helg måste man alltså köra 44 mil tur och retur om man från Gävle skall göra en insats uppe i Sundsvall eller tvärsom. Jag tycker att man kan räkna detta som att de här hamnarna är obemannade vid dessa tillfällen. Ett annat exempel är Ven, som har dagliga färjeförbindelser med Köpenhamn. Under 1995 var inte tullen där en enda gång, enligt uppgifter jag fick så sent som i går. När man väl har kommit till Ven räknas resor med den lokaltrafik man sedan åker vidare med som inrikes. Fru talman! I Miljöpartiets motion föreslår vi även att man tar bort möjligheten för den som privat inför alkohol och tobak att få lämna anmälan om införseln tre dagar efter införseltillfället. Här är ytterligare ett exempel. Till Landskrona kommer det åtta färjor per dygn. Enligt uppgift från tullen kan man där bara ha bemanning vid två av dessa tillfällen. Den som ankommer med någon av de övriga turerna har då olika möjligheter att göra sin anmälan. De kan gå på stan, som man från tullen sade, och leta reda på en telefon och använda den för att anmäla sitt skattepliktiga innehav. Eller också kan de leta reda på den brevlåda som skall finnas och där lämna sin anmälan. Lagen medger också en ytterligare möjlighet: man kan åka hem och göra anmälan inom tre dagar. Den ärlige anmäler säkert, men många kommer att bli frestade att strunta i att göra någon anmälan. När varorna väl är hemma, vem kan då bevisa att de inte har införts på legalt sätt? Även här har jag ett exempel. Tullen i Helsingborg berättade om en större skåpbil som stod parkerad i Helsingborg. När man från tullen tittade närmare på bilen var den lastad med 1 000 liter öl. Men eftersom den som ägde bilen gjorde gällande att han hade åkt fram och tillbaka flera gånger - det är ju tillåtet att åka hur många gånger som helst - kunde tullen inte göra någonting. Så bilägaren kunde åka hem till Gävle med sina 1 000 liter öl. I dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna att det har varit ett stort försäljningsras för ölförsäljningen i Sverige. Jag gissar att det har ett visst samband. Fru talman! I vår motion säger vi även nej till avgiftsbefrielse för den som lämnar oriktig uppgift men senare gjort en frivillig rättelse. Med den nya lagen öppnas stora möjligheter för den som vill fiffla. Då bör det inte finnas en sådan gardering att det går att ändra sig och på så sätt slippa ifrån den särskilda avgiften. Med det anförda yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservationer 2 och 4. Och sedan några ord till Holger Gustafsson. Han har reserverat sig till förmån för ett av yrkandena i vår motion. Jag tycker att det är tråkigt att han inte kunde ställa sig bakom hela motionen. Slutligen vill jag berätta att jag i dag på morgonen har haft kontakt med Skattemyndigheterna i Kopparbergs län. Där säger man att privatinförseln av alkoholdrycker redan har spårat ur. Det finns personer som är skyldiga upp till 20 000 kr i dag. Det har gått till på följande sätt: När dessa personer har lämnat sina anmälningar till tullen skickas anmälningshandlingarna vidare till Kopparbergs län. Den skattskyldige får ta med sig varorna, och sedan har man inte brytt sig om att betala. Tidigare fick man inte förfoga över varorna förrän betalningen var avklarad. När varorna väl har kommit in i landet är det upp till personen som har fört in varorna och dennes samvete om han skall göra någon anmälan över huvud taget. Skattemyndigheterna har sedan ingen kontrollmöjlighet.

Fru talman! För privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror gäller en allmän anmälningsskyldighet då införselvolymen är större än den lagstadgade volymen. Anmälan skall enligt regeringen ske till tullen. Om tullstation inte finns vid gränsen skall det ske på annat sätt som tullen har arrangerat, t.ex. en postlåda. Om inte heller detta finns gäller enligt regeringens förslag och utskottsmajoritetens beslut att personen ifråga skall anmäla sin överinförsel till skattemyndigheten inom tre dagar. Enligt Kristdemokraternas uppfattning måste det starkt ifrågasättas om det skall finnas en sådan möjlighet att anmäla i efterhand. Enligt vår uppfattning är detta att skapa rutiner som inbjuder till brott mot införsellagstiftningen. det är inte svårt att inse att frestelsen kan bli mycket stor för en person som har klarat sig i två dagar utan upptäckt att avstå från anmälan för att därmed undvika beskattning av varorna. Därför anser vi att regeringen skyndsamt bör utreda förutsättningarna för att ta bort denna undantagsregel och att man bör återkomma till riksdagen med ett förslag till en alternativ reglering av anmälningsskyldigheten i de fall tullen inte kan ta emot anmälan. Fru talman! Mot denna bakgrund och mot bakgrund av vad jag här har framfört vill jag yrka bifall till reservation nr 3, i vilken det uppmanas att riksdagen skall ge regeringen detta till känna.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 23 tar vi ställning till tullens kontrollbefogenheter vid den inre gränsen. Kort kan sägas att nuvarande befogenheter i övergångsbestämmelserna permanentas och kompletteras. Tullpersonalen får således utan brottsmisstanke även i fortsättningen utföra vissa kontroller, t.ex. selektiva kontroller, beträffande samma varuslag som för närvarande. Nytt är att transportföretagens bokningsuppgifter görs tillgängliga samt att tullens möjligheter att undersöka och öppna brev och andra postförsändelser ges ett klarare stöd i tullagstiftningen. Detta tillsammans med möjligheten att lägga s.k. postspärr ger tullen ökade förutsättningar att bekämpa såväl narkotikabrott som ekonomiska brott. Till detta kommer också att polisen, kustbevakningen och Posten AB nu även vid den inre gränsen skall medverka i tullens kontrollverksamhet. Fru talman! Det råder stor enighet om förslagen i betänkandet. Det är endast moderaterna som har yrkat avslag och som vill ha en annan lösning för kontrollen vid den inre gränsen. Detta har ju också Carl Fredrik Graf pläderat för här i dag. Att som moderaterna föreslår skjuta upp permanentningen av övergångsbestämmelserna och att genast börja en försöksverksamhet med regionala tull och polismyndigheter i syfte att leda fram till en ny myndighetsstruktur skulle, som vi ser det, skapa stor osäkerhet inom de berörda myndigheterna. Att utsätta tullen för en ny organisationsförändring innan den förra är ett år gammal är i sig skäl nog att säga nej. Vilka länder har organiserat sin inre gränskontroll på så vis som ni föreslår? I reservation nr 5 vill moderaterna att beslut om öppnandet av post och beslut om postspärr skall fattas av domstol. Här kan man konstatera att moderaterna kräver högre krav på brottsmisstanke än vad regeringsförslaget innebär. Hur förklarar Carl Fredrik Graf att moderaterna vill försvåra kampen mot narkotikabrottsligheten? Regeringsförslaget har fått godkänt såväl av Lagrådet som av konstitutionsutskottet och justitieutskottet. Utskottsmajoriteten godtar de avvägningar som gjorts mellan kontrollintresset och intresset att skydda brevhemligheten.

Europeiska unionen. Detta hänger samman med att Sverige genom de särskilda undantagsreglerna har rätt att ta ut punktskatt på de kvantiteter som överstiger en viss gräns. De föreslagna reglerna för kontroll är så långtgående som möjligt vad gäller krav på uppgiftslämnande i samband med gränspassagen utan att man uppenbarligen skall komma i strid med EU Reglerna för särskild avgift och frivillig rättelse av en oriktig uppgift följer praxis i liknande bestämmelser på skatteområdet. Reglerna är också utformade i enlighet med Lagrådets förslag och tillstyrks av alla partier utom miljöpartiet. I reservation nr 4 kräver miljöpartiet att Tullverkets kontrollbefogenheter vid den inre gränsen skall utvidgas på en rad områden. Det finns ingen anledning att tillmötesgå dessa krav då tillfredsställande regler redan råder eller träder kraft inom kort och då utredningar pågår. Reservationen avstyrks. Slutligen vill jag göra en kommentar till kdsreservationen angående generell anmälningsskyldighet.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

Fru talman! Sverre Palm tar i sitt anförande upp några frågor. Bl.a. säger han att förslaget om att pröva en ny ordning skulle kunna leda till stor oreda, vilket skulle vara det bärande argumentet för att avslå förslaget. Men frågan är när Sverre Palm är beredd att pröva nya samarbetsformer. Jag tror att det är viktigt att man i varje skede är beredd att gå vidare och pröva nya idéer. Det är ju inte alldeles nödvändigt att det redan finns ett exempel i ett annat land, så att man exakt kan säga att detta exempel kan vi ta efter. Vi befinner oss nu i ett skede, fru talman, där den inre marknaden och samarbetet inom unionen utvecklas. Därför finns det all anledning att pröva en försöksverksamhet, vilket har föreslagits. Jag tror att en sådan ordning skulle kunna leda till förbättringar. Men som jag sade i mitt inledningsanförande kommer Gun Hellsvik att närmare redogöra för motiven för en försöksverksamhet. Då kanske det blir uppenbart för Sverre Palm vad som är bevekelsegrunderna. Sverre Palm kommenterade några av de mer detaljerade förändringarna i den nya lagstiftningen. Jag vill bara göra det allmänna konstaterandet att de förändringar som vi har föreslagit har sin grund i den styrka som bl.a. regeringsformen ger när det gäller myndigheternas möjligheter att kontrollera brev och postförsändelser. Det är viktigt att ha den avvägningen klar för sig. Något annat motiv finns inte i den delen.
Fru talman! Som jag sade står moderaterna ensamma om detta förslag. Jag ser det som ett farligt experiment att redan innan en organisation har hunnit sätta sig och fått en chans att verka lägga fram ett förslag om hur den inre gränskontrollen skall klaras av. Om man skall vara effektiv skall man utnyttja personalen. Sverige har gemensamma gränser, både inre och yttre gränser, på de allra flesta platserna. Därför måste tullpersonalen finnas där i alla fall.
Fru talman! När det gäller att tullpersonalens kompetens skall utnyttjas har vi nog ingen delad uppfattning. Tvärtom har vi vid tidigare behandling visat att det är viktigt att ta till vara denna kompetens genom att inte säga upp så många, vilket annars skulle minska möjligheterna till kontroll. Jag tycker ändå att det i majoritetstexten i skatteutskottets betänkande andas ett visst intresse för ett ökat samarbete mellan tull och polis. Därför är det litet tråkigt att Sverre Palm i sitt huvudanförande och i replikerna relativt kategoriskt avvisar vårt förslag. Han säger att vi nu skall bestämma oss för denna ordning och att det är den som skall gälla framöver. Det hade varit angenämt om vi kunde ha en liten öppning i denna del. Det faktum att moderaterna står ensamma om detta förslag innebär ju inte i sig att det skulle vara dåligt. När vi många gånger tidigare har lagt fram moderata förslag i denna kammare har alltfler partier efter hand tagit till sig dem. Jag kan nämna ett annat exempel. Vi var ganska ensamma om att driva frågan om sänkta marginalskatter. Efter hand anslöt sig i stort sett samtliga partier. Jag kan peka på en hel rad förslag där det faktiskt har blivit på det viset. I den här frågan tycker jag nog att majoriteten har anledning att se litet mer ödmjukt på förslaget för att finna gemensamma lösningar.
Fru talman! Jag vill starkt understryka att vi inte har något emot ett utvidgat samarbete. Men vad moderaterna föreslår är något som går mycket längre. Det pågår många bra samarbeten, t.ex. om gemensamma tull och polisstationer och gemensamma polis och kustbevakningsstationer. Dessa skall vi stimulera och utveckla. Men det finns en del hakar i förslaget, som jag tidigare sade. Med regeringsförslaget kan tullen fortsätta att jobba utan att misstanke om brott finns. Man kan jobba med den intention och kunskap som finns hos tullpersonalen när det gäller att utföra kontroller. Carl Fredrik Graf säger att moderaterna vill gå längre. De besparingar som gjordes när vi satte den nya organisationen i sjön var samtliga partier överens om. Moderaterna ville kanske spara något mindre, 263 miljoner fram till 1998, dvs. 25 miljoner om året mer i anslag. Detta ger inte så stora skillnader i tullens organisation att det har någon större betydelse.
Fru talman! Sverre Palm trodde att tredagarsregeln när det gäller anmälan om införsel av varor bara skulle användas i begränsad omfattning. Tyvärr tror jag att han har rätt, för när man med stöd av denna regel har passerat gränsen och kommit in i landet tror jag inte att man kommer att lämna in sin anmälan. Skattemyndigheten i Kopparbergs län kommer nog inte att få in så många anmälningar. Men den som bedriver illegal verksamhet kommer att utnyttja regeln.
Fru talman! Denna regel har penetrerats ingående i utskottet, och vi hade en särskild utfrågning om den. Vad vi fick fram var att regeln bara kommer att användas vid de tillfällen då inte tullpersonal finns på plats och det inte finns tillgång till brevlåda för att anmäla införsel av de varor som det handlar om. Sverige har inte någon direkt inre gräns utan en stor sjögräns. Vår kuststräcka är 3 700 km lång. Det skulle då vara fritidsbåtstrafiken som skulle komma in, vilken är skyldig att följa tredjelandsreglerna och gå till tullplats. Vi anser att övrig trafik fångas upp i de reguljära system som finns. Denna regel skulle kunna komma till användning vid tullstrejk, om tillgång till brevlådor saknas och om det över huvud taget inte finns möjlighet att göra en anmälan, var det besked vi fick av tjänstemännen på departementet.
Fru talman! Jag tror att utskottet har resonerat fel på denna punkt. Det som står i betänkandet är mest en diskussion om fritidsbåtar. Som jag tidigare har beskrivit finns mängder av luckor utefter den svenska kusten utan bra bevakning. Stora hamnar kan vara helt utan bevakning i flera dygn.
Fru talman! Jag är också medveten om det, men till tullens nya sätt att jobba hör kompensatoriska åtgärder. Om tullen har valt att lämna tullfiltren och ange vissa tider då man får passera, har trafiken att rätta sig efter det.

Fru talman! Sveriges intresse kräver att förekomsten av vissa varor hindras. Inte minst gäller detta narkotika. Lösningen ligger emellertid inte i att hålla fast vid gamla strukturer med traditionell tullkontroll och traditionell uppdelning mellan polis och tull. I stället måste vi ta fasta på det som skall vara undantaget från den fria varurörligheten, nämligen bekämpningen av förekomsten av varor som presumeras vara förbundna med brottslig verksamhet. Enligt gällande ordning svarar tullen för kontroll och brottsbekämpning av varor. Tullkriminalen är utvecklad ur den del av införselkontrollen som är knuten till bl.a. varusmugglingslagen. Personkontrollen är däremot en polisiär angelägenhet, och brottsbekämpningen i stort är primärt en fråga för polis och åklagare. Enligt vår uppfattning är varor och personer, i de sammanhang som nu är av intresse, i praktiken att se som en integrerad del. Bakom den gränsöverskridande fria rörligheten för varor finns med nödvändighet en person som är ansvarig. Från moderat håll har vi tidigare framhållit behovet av att få till stånd en omorganisation av tullens och polisens nuvarande myndighetsstrukturer. Sverre Palm frågar vilka förebilder vi har. Jag trodde, fru talman, att vi riksdagsmän var valda inte primärt för att fungera som kopiatorer utan därför att vi förväntas ha en kreativ förmåga. Vi moderater har uppmanat regeringen, bl.a. i samband med fjolårets Schengendebatt i kammaren, att genomföra en försöksverksamhet med regionala tull och polismyndigheter för att undanröja oklarheter på lednings och styrningsnivå. Dåvarande utrikeshandelsminister Mats Hellström hade inga invändningar mot vårt förslag men ansåg att det inte var så bråttom. Liknande tankar har också uttalats av andra socialdemokratiska företrädare. Enligt vår bedömning är det nu hög tid att inleda en försöksverksamhet. Vi eftersträvar en organisatorisk förändring där tullkriminalen och tullens bevakningspersonal integreras med polisorganisationen på de platser där den inre gränskontrollen kommer i fråga. Formellt skulle tullens verksamhet vid den inre gränsen upphöra med en sådan ordning, men endast för att ersätts av en utbyggd brottsbekämpning under polis och åklagaransvar med inriktning på de varor som omfattas av artikel 36 i Romfördraget. Med en brottsbekämpning som baseras på gemensamma polis-, tull och åklagarinsatser går det, enligt vår uppfattning, att förena det till synes motstående intresset mellan fri varurörlighet och legitimerad brottsbekämpning. Jag vill understryka att vårt förslag till organisationsförändring inte i första hand grundar sig på att det nuvarande systemet inte skulle fungera i samarbetshänseende. Vårt förslag löser den formella knuten med de dubbla kraven på fri varurörlighet och hård bekämpning av framför allt narkotikabrott. Ingripanden kan ske på ett sätt som bättre harmonierar med vedertagna straffprocessuella metoder. Grunden för ingripanden vid eller innanför den inre gränsen behöver då inte längre baseras på tulltekniska institut som anmälan och liknande, utan ytterst på det underrättelsearbete och den metodutveckling polis och åklagare har att svara för. Skillnaden mellan de metoder som hittills utvecklats av tullen och sedvanliga polisiära metoder blir, med en sådan ändrad utgångspunkt i riktning mot personkontroll, inte längre lika betydelsefull. Ett klargörande i befogenhetsfördelningen mellan polis och tull uppnås. Polisen sköter kontrollen också vid den inre gränsen, liksom i landet i övrigt, och svensk polis får aldrig ingripa annat än med stöd av brottsmisstanke. Om polisen vid sin kontroll tillämpar de beprövade tullmetoderna med s.k. selektiv kontroll i dess olika varianter utgör dessa, enligt vår bestämda uppfattning, en på misstanke baserad kontroll och är därför tillåten. Till skillnad från regeringen anser vi att det finns en klar koppling mellan EU gränskontrollutredningens förslag om en mycket låg grad av misstanke om brott och icke slumpvisa kontrollmetoder. I propositionen och i utskottets betänkande anges selektiv kontroll som icke misstankebaserad kontroll. Den måste, enligt vår bedömning, rimligen anses vara just misstankebaserad. Den erfarenhet och den personal som tullen i dag förfogar över, dvs. såväl tullkriminal som bevakningspersonal, bör naturligtvis nyttiggöras inom ramen för en renodlad brottsbekämpning i stället för att utgöra en fortsättning på en föråldrad tullstruktur och en otidsenlig uppdelning mellan varor och personer, som inte bör finnas vid den inre gränsen. Fördelarna med vårt förslag att integrera myndigheterna är flera: Spänningen i relation till EG-rättens krav på fri varurörlighet försvinner. Tullens erfarenheter och personal liksom vissa arbetsmetoder kan bibehållas och nyttiggöras i ett integrerat organisatoriskt polis och åklagararbete. En integration torde också leda till att det "dubbelkommando" som i dag präglar tullkriminalens respektive polisens arbete på sina håll upphör. Den totala gränsfriheten måste få vänta till dess att de kompensatoriska åtgärderna inom hela EU byggts ut på ett tillfredsställande sätt. Under tiden måste arbetet med metod och underrättelseutveckling intensifieras och ingripandenivån baseras på misstanken att det finns "anledning att anta" att resanden medför förbjudna varor. Då bortfaller den kritik som Lagrådet framfört avseende anmälningsplikt och överklagande, då kontrollen i sin helhet kan fogas in i en känd straffprocessuell struktur där ingripanden och kontroll görs med stöd av misstanke. Från företrädare för tull och polis samt från åtskilliga i denna församling har jag mött stark respons för det moderata förslaget. Kan någon förklara för mig vad det beror på att allt tyder på att vårt förslag i dag kommer att röstas ned? Det kan väl inte bero på att riksdagens ledamöter inte kan tänka sig att rösta för ett moderat förslag som de tycker är bra, bara för att det kommer från oss moderater? Det är min absoluta förhoppning att det inte kan bero på att vi inte kan ställa oss bakom förslag som grundar sig på egna tankar.

Fru talman! Sverige har sedan flera år fört en restriktiv narkotikapolitik som främst bygger på åtgärder inom tre områden. Det första området är förebyggande insatser; information och kunskapsspridning i skolor och fritidsverksamhet och genom många organisationer. Det andra området är kontroll och lagstiftning som ger möjlighet att angripa narkotikabrottsligheten och begränsa tillgången - men också efterfrågan. Det tredje området är behandlingsresurser som sätts in för att rehabilitera dem som redan hamnat i missbruk. Det kan, när man jämför med andra länder, sägas att vi i Sverige har varit framgångsrika. Det beror just på att vi arbetar över alla dessa tre områden. För oss är kampen mot narkotikabrottsligheten en av de viktigaste uppgifterna. Målet är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Därför har vi också sagt att detta område skall vara prioriterat. Det råder alltså ingen tvekan om var vi står i dag. Vi vill på alla sätt motverka de legaliseringssträvanden som finns ute i Europa och som också börjar diskuteras i vårt land. Den tullagstiftning som vi skall besluta om i dag är ett effektivt hjälpmedel i kampen mot narkotikan. Inför EU-omröstningen blev tullen och dess kontrollmöjligheter till ett slagträ i debatten. Jag tror aldrig att jag har hört så många osakliga påståenden än de som då fördes fram i debatten. I broschyrer och medier framkom uppgifter som inte hade någon grund. Detta har skrämt många medborgare. Många tror i dag att det inte finns någon kontroll, och att varor därför kan flöda fritt över gränsen utan några som helst begränsningar. Därför är det viktigt att klargöra att lagstiftningen ger samma möjligheter som tidigare. Det är ingen förändring. Man kan ingripa utan brottsmisstanke, och man kan göra selektiva kontroller. Däremot är det förbjudet med slumpmässiga kontroller, s.k. stickprov. Tullverket har inte heller använt sig av stickprovskontroller på många år. Nu blir alltså detta så att säga bekräftat. Reglerna är en grund för ett effektivt brottsbekämpande, och de står inte i strid med EG-rätten. Av den orsaken finns det inte skäl att ändra organisationen. Det moderata förslaget att polisen skall ta över innebär att man höjer ribban. Det krävs misstanke för att man skall kunna ingripa. Eller kan det vara så att, som det antyds i reservationen, polisens misstankegrad skulle vara densamma som när det i propositionen föreslås att tullen skall kunna ingripa utan misstanke? Då undrar jag vilka befogenheter polisen kommer att ha inne i landet. Att det är viktigt med samarbete mellan tull och polis är självklart. Det förekommer också på alla nivåer och det fungerar väl, det har vi - bl.a. när justitieutskottet varit på resa i Skåne - fått bekräftat. Man samarbetar väl. Jag kan inte se någon motsättning mellan brottsbekämpning och att varor och individer skall kunna gå över en gräns. Det finns inga motsättningar i förhållande till brottsbekämpningen. Likaledes är det viktigt att tullen får de möjligheter som behövs för att öppna brev och andra postförsändelser. Det är också viktigt att en postspärr kommer till stånd. Reglerna i regeringsformen ger skydd för medborgarna, och Europakonventionens bestämmelser för de mänskliga rättigheterna innehåller regler om rätt till domstolsprövning och rättssäkerhet. Domstolsprövningen är inte absolut. Därför är det så att Moderaterna, även när de i fråga om postförsändelser och postspärr föreslår att man skall använda brottsbalkens regler, ställer högre krav. Regeringen har också tagit upp detta i propositionen, men det är alltid fråga om en avvägning mellan den enskildes intresse och samhällets. Eftersom en stor del av narkotikahanteringen sker med postförsändelser - man gör stora beslag årligen - och eftersom det finns ett samhällsintresse att begränsa narkotikabrottsligheten, måste också tulltjänstemännen och posten få tillgång till verktyg för att göra detta.

Fru talman! Jag börjar med det sista. När det gäller kontroll av post anser vi också att en sådan möjlighet skall finnas. Men vi menar att domstol, precis som vid andra tvångsåtgärder, skall kopplas in. Rättssäkerheten är viktig i sammanhanget. Samma sak gäller samarbetet mellan tull och polis. I mitt anförande sade jag just att samarbetet på de flesta håll fungerar väl, men det beror på den goda viljan. De formella knutarna är inte lösta, och eftersom både tull och polis sysslar med myndighetsutövnig, är det otroligt viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att vi har ett regelsystem som man kan luta sig mot när man vill vidta olika åtgärder och även samarbeta. Sedan tycker jag att det skulle vara intressant att höra Birthe Sörestedt förklara vad som är skillnaden mellan stickprov och selektiv kontroll. Stickprov skall icke vara tillåtet, och jag utgår från att det beror på att stickprov helt saknar misstanke som grund för åtgärden. Men selektiv kontroll skall vara tillåten, och samtidigt hävdas det från majoritetens sida att det där inte krävs någon misstanke. Men varför i all världen då slopa stickprov om misstanke över huvud taget inte skall behövas? Jag kan inte förstå hur dessa tankar går ihop. Det skulle vara intressant att få Birthe Sörestedts förklaring.
Fru talman! Jag menar att ingen av reglerna i den lagstiftning som det skall fattas beslut om är felaktig ur rättssäkerhetssynpunkt. De intressena tillgodoses. Man får alltid avväga samhällsintresset mot den enskildes intresse, men också Lagrådet har godtagit denna form av reglering. Det har varit en stor diskussion och förts en stor debatt om detta med vad som är och vad som inte är misstanke. Tullen får i denna lagstiftning rätt att kontrollera utan misstanke. Det kan vara fråga om intention, aningar, erfarenheter, tips och kanske mycket annat, men man slår fast att det inte behövs någon misstanke. Stickproven grundas på tillämpning av ett visst mönster. Det kan vara var femte person, sådana som har viss klädsel e.d. som undersöks. Man säger ifrån att just den kontrollformen inte skall tillämpas. Den svenska tullen har inte på många år tillämpat denna, eftersom man inte har ansett att den varit särskilt effektiv för att komma åt dem som gör smugglingsförsök. Det görs nu klart att det inte behövs någon misstanke.
Fru talman! Också jag är mycket väl medveten om att stickprovskontroller inte har använts på lång tid, men vi hör ju ofta att tullen trots allt skulle kunna tänka sig att använda denna kontrollform. Jag förstår inte varför man - även om den nu inte används i någon egentlig omfattning - vill förbjuda den, om man inte anser att misstanke skall behöva förekomma. Det hänger helt enkelt inte ihop, utan det är fråga om en konstruktion. Jag undrar också om inte Birthe Sörestedt ser fördelar i att integrera tullens och polisens personal vid bevakning och kontroll. Det finns inom tullen erfarenhet och kompetent personal, och sammankopplingen av de erfarenheter som finns skulle innebära klara förbättringar av verksamheten.
Fru talman! Ja, jag ser att polis, tull och kustbevakning i den här lagstiftningen får i uppgift att arbeta tillsammans för att bekämpa brottsligheten. Jag menar att ett väl fungerande samarbete, som man kan utveckla vidare, inte står i motsättning till myndigheternas uppgifter. Jag tror att man mycket väl kan genomföra en effektiv brottsbekämpning om detta goda samarbete utvecklas vidare.
Fru talman! Birthe Sörestedt sade i sitt anförande att den här lagstiftningen ger oss en effektivare narkotikabekämpning. Såvitt jag förstår gällde det då möjligheterna att undersöka postförsändelser. Men de som ägnar sig åt narkotikasmuggling förändrar sina metoder mycket fort och ligger nästan alltid steget före. Jag tycker att det är bra att postförsändelserna skall kunna undersökas, men det kommer att innebära att dessa personer flyttar sin verksamhet till godssidan eller fortsätter den på annat sätt. Ändå är den nya möjligheten värdefull, men jag tror inte att den nya lagstiftningen får de stora effekter som du vill göra gällande.
Fru talman! Vi vet att de som vill begå brottsliga handlingar alltid hittar nya vägar, men det gäller både för tull och polis att utveckla sina metoder och att förekomma brottslingarna. Jag tror att man i samarbete kommer att bedriva en god bekämpning framöver.
Fru talman! Som jag ser det är det stora problemet, som jag visade på i mitt anförande, att man har för dålig bemanning utefter kusten. Vår gränskontroll är ett dåligt spjälstaket.

Fru talman! Miljöpartiet var inför EU-inträdet mycket bekymrat just i frågan om tullens befogenheter. Man talade om fri rörlighet för både varor och personer, och det skulle innebära att det mesta som man önskade föra in skulle kunna tas in utan kontroll. Vi fick övergångsbestämmelser, och det är glädjande att det nu kommer en lag som möjliggör en viss kontroll. Det är vi nöjda med. Jag förstår dock inte diskussionen här om brottsmisstanke och stickprovskontroll. Det måste väl vara positivt att tullen har befogenhet att göra stickprovskontroller, inte minst som förebyggande åtgärder. Det är klart att det spelar en stor roll vid införsel av inte tillåtna varor om människor vet att de, även om de inte ser skumma ut och även om de inte finns i något register, kan bli föremål för kontroll. Jag tycker därför att denna gott kan få vara kvar. Tullen har också, som sagts, en stor kunskap som man kan använda sig av. Det är väl inte något fel i att människor i gemen vet att de kan bli kontrollerade. Jag hör här i dag att socialdemokraterna är mycket nöjda med att vi får en lag som ger tullen möjlighet att kontrollera. Men Sverige har nu gått in som observatör i Schengensamarbetet, och det innebär, kära socialdemokrater, att det inte kommer att bli möjligt att tillämpa en sådan här lag. I Schengenparagraferna står det att inga undantag får göras. Man skall ha fri rörlighet för personer. Man får inte titta i deras bagage, och man får inte undersöka deras bilar. Jag undrar hur det blir några år efter det att vi har antagit denna lag och går med i Schengensamarbetet. Det skall bli mycket intressant att se. Jag skall spara de uttalanden som har gjorts i dag med ett positivt bemötande av denna lag. Den kommer tydligen inte att gälla när vi blir Schengenmedlemmar. Det är underligt. Moderaterna vill såvitt jag förstår ha det system som man i Schengensamarbetet och Europol förespråkar vad gäller fri rörlighet, med i stället för tull en polis som kan operera både vid gränsen och inne i landet. Detta bygger i sin tur på ett spaningsförfarande som i stor utsträckning innebär anmälan och registrering av människor, inte på att människor kontrolleras i förebyggande syfte för upprätthållande av moral och etik i samhället. Vi får i stället i hög grad ett kontrollsamhälle. Detta tycker Miljöpartiet inte är något att sträva efter. Skulle vi ha fått råda, skulle man ha behållit stickprovskontrollerna och genomfört dem på ett effektivt sätt. Som Thomas Julin var inne på skall man inte ha en gränskontroll där folk går hem kl. 5. Vi återkommer om det här, men kom ihåg Schengenavtalet, kära socialdemokrater.

Fru talman! Jag måste ta tillfället i akt att kommentera något av det som Kia Andreasson för fram. Oberoende av vad Kia Andreasson tycker är Sverige medlem av den europeiska unionen, och det innebär att vi måste rätta oss efter regler som där finns. Det innebär bl.a. att kontroller inom den europeiska unionen måste grundas på någon form av misstanke. Jag kan hålla med Kia Andreasson om att i den mån man får göra kontroller skall de utföras på de tider när sådana behövs. Vi är överens om att det gäller att se till att ha tillräckliga resurser för olika former av kontrollerande verksamhet. Orsaken till att jag begärde ordet var att jag ville kommentera följande som Kia Andreasson sade - jag tror att jag noterade det i stort sett ordagrant: Folk i gemen kan inte ha någonting emot att kontrolleras. Det är ett uttalande som det finns anledning att fundera över. Jag har i många sammanhang med uppskattning noterat att Kia Andreasson talar om skyddet för personlig integritet. Hon invänder mot registrering i en mängd olika sammanhang, och det har jag mycket stor respekt för. Vad ligger egentligen i de resonemangen när vi nu får höra att vi måste acceptera att bli kontrollerade? Det är precis tvärtemot allt vad Kia Andreasson i andra sammanhang säger, nämligen att det måste krävas en misstanke. Jag hoppas att hon håller fast vid detta.
Fru talman! Det är en enorm skillnad mellan dessa två. Det jag här talar om gäller stickprovskontroller i en tull. Du går igenom en spärr och vet att tullpersonal kan stoppa dig. Du vet att du bara får ha ett visst antal cigarretter, spritflaskor etc. och att du kan du bli kontollerad. Om du har överträtt bestämmelserna vet du redan innan du kommer till tullen. Det här är en ytlig kontroll i ett visst sammanhang. Men de register och kontroller som jag har talat om i andra sammanhang har en helt annan dignitet. Där spanar man med kameror och kontrollerar genom buggning. Det är ett stort ingripande i den personliga integriteten, men det här är någonting som vi haft i alla tider. Tar jag en flaska för mycket kan det hända någonting om jag blir kontrollerad. Det är inte alls samma sak och kontroll. Det är kontroll just i detta ytliga sammanhang som jag tycker är bättre än den andra mycket mer ingående kontrollen, där man registrerar personer i ett datasystem kopplade till ID-kort. Gun Hellsvik måste väl se skillnaden. Polisutbildningen i dag är väldigt dyr, en av de dyraste utbildningar vi har. Att använda polisen till kontroll vid de inre gränserna på detta vis är ett slöseri. Polisen skall kunna arbeta på ett helt annat sätt, förebyggande, inte genom att kontrollera.
Fru talman! Jag har inte tid att än en gång försöka förklara vad vi menar med vår organisationsförändring. Det är fråga om förändrade gränsdragningar. En del av dagens tullverksamhet kommer att föras över till polismyndighet. När jag lyssnar på Kia Andreassons resonemang drar jag slutsatsen att Miljöpartiet kommer med ett förslag under den allmänna motionstiden. Det är förbjudet i Sverige att inneha narkotika. Då måste det rimligen vara acceptabelt att ha stickprovskontroller även inom nationen. För att kunna leva upp till det får Miljöpartiet till hösten lägga fram ett förslag om att vi skall uppföra stadsmurar runt våra städer.
Fru talman! Gun Hellsvik går för långt i polemiken. Naturligtvis tycker vi inte så, utan det är för att hindra att narkotika kommer in i landet som vi vill ha ett effektivare system, i stället för att börja göra beslag inne i landet och på ett mer genomgripande sätt haffa människor i olika situationer. Det är väl bättre att vid våra gränser se till att folk inte tar med sig det de inte får ha.
Fru talman! Även på den tid då vi formellt hade möjlighet till stickprovskontroller kom narkotika in i landet. Då är det rimligt, med Kia Andreassons resonemang, att man kompletterar kontrollen vid gränser med ytterligare kontroller inom landet. Jag vill markera att jag inte önskar det samhället. Det måste finnas en viss konsekvens i det resonemang man för.
Fru talman! Kia Andreasson hänvisar till Schengenavtalet och EU. Vi vet ju att Kia Andreasson och Miljöpartiet motsätter sig allting på det området. Vi vill ha ett utbyggt samarbete om underrättelser när det gäller brott och bygga ut de kompensatoriska åtgärderna. Vi socialdemokrater har sagt att så länge vi inte har de kompensatoriska åtgärderna utbyggda kommer vi inte att göra avkall på den kontroll som behövs för att vi skall kunna bekämpa narkotikabrottsligheten.
Fru talman! Kompensatoriska åtgärder är precis det som Gun Hellsvik skulle vilja ha, med en polisstyrka som opererar och ett utbyggt register och kontrollsystem. Det är alltså det Socialdemokraterna väntar på. Den här lagen gäller bara under tiden fram tills det blir utbyggt. Är det så jag skall uppfatta det?
Fru talman! Kia Andreasson skall inte uppfatta det så att den här lagen bara är tillfällig. Vi har redan i dag tull och polissamarbete med de andra länderna i Europa. Det vill vi skall byggas ut. Skall vi kunna angripa den organiserade brottsligheten vill det till att man arbetar effektivt inom flera olika områden. Att Kia Andreasson drar slutsatser av Schengen och EU samarbete som inte är helt riktiga är en annan historia.
Fru talman! Kompensatoriska åtgärder betyder mer än samarbete. Samarbete har vi haft tidigare genom Interpol, ett mycket bra samarbete. Men kompensatoriska åtgärder är en helt annan sak. De är mycket mer genomgripande, som jag har sagt flera gånger. I Europolkonventionen och Schengenavtalet står det exakt vad de innebär. Det är inte bara samarbete utan någonting mycket djupare.
Fru talman! Jag hade inte tänkt yttra mig ytterligare i denna debatt, men jag kan inte skilja mig från den med den röra som nu har uppstått när det gäller definitioner och begrepp efter det att vi har hört företrädare för Miljöpartiet och Socialdemokraterna i den andra omgången. Miljöpartiets representant sade - om jag förstod saken rätt även om jag har svårt att tro att hon menade vad hon sade - att vi skall ha stickprovskontroller, för de är bra i förebyggande syfte. Men tullen har inte använt stickprovskontroller på många år. Det är inte tillåtet enligt EU-rätten, och 2 § i den nu föreslagna lagen tillåter det inte heller. Låt oss därför, fru talman, plocka bort begreppet stickprovskontroll ur debatten. Det är ingen som efterfrågar det, och det är inte lagligt tillåtet med sådana kontroller. Nästa fråga är: Finns det någon skillnad mellan selektiv kontroll och misstankebaserad kontroll? Som jag sade i mitt inledningsanförande är det min mening att det inte gör det. Då finns det ingen anledning att röra till begreppen, som man delvis gör i propositionen och som någon av de tidigare talarna gjorde på ett ganska olyckligt sätt. Om en myndighetstjänsteman, tullare eller polis, har anledning att plocka ut någon för kontroll finns det naturligtvis någon form av underlag för detta. Då är det misstanke. Som jag sade i mitt inledningsanförande kan graden av misstanke naturligtvis variera. Jag tror att det hade varit välgörande för debatten om fler partier hade kunnat enas om detta klarläggande.
Fru talman! Att EU har fastställt att man måste ha brottmisstanke för att kunna kontrollera folk i tullen betyder inte att det är det enda rätta. Miljöpartiet kan ha sin åsikt. Vi tycker att det hade varit bättre om vi hade kunnat ha också stickprovskontroller, just i förebyggande syfte, och folk hade vetat det. Inte minst för ungdomar som åker till Danmark eller andra europeiska länder där de kan köpa narkotika skulle det vara bra att veta att de kan åka fast vid en stickprovskontroll. Tullen har inte använt detta på många år, men det är litet olika meningar om det inom tullen. Det är också olika meningar om huruvida det är bra eller inte.
Fru talman! Jag förnekar inte Kia Andreasson rätten att ha uppfattningen att stickprovskontroller är bra. Jag noterar dock att den kontakt jag har haft med tullpersonal och tulledning under de år som gått sedan jag kom in i skatteutskottet och började ägna mig åt dessa frågor ger en ganska entydig bild när det gäller de slumpmässiga kontrollerna: De förekommer inte, och de är inte önskvärda. Tullen har helt enkelt varken resurser eller anledning att använda sig av den metoden. I stället är det mer kvalificerade metoder tullpersonalen ägnar sig åt när den skall få tag i de varor vi vill stoppa enligt artikel 36. Jag hade hoppats att vi efter den här debatten åtminstone hade kunnat komma till den slutsatsen när det gäller de slumpmässiga kontrollerna: De är inte önskvärda, och de är inte tillåtna.

Herr talman! Vi har här att behandla skatteutskottets betänkande till regeringens proposition om mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar. Propositionen ligger helt i linje med de krav som nu ställs på Sverige som medlem i EU. Jag vill först ta upp litet europeisk historia. Enligt ministerrådets sjätte direktiv från den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatt, allmänt kallat Gemensamt system för mervärdesskatt - enhetlig beräkningsgrund, saknas möjlighet att undanta entréavgifter till biografföreställningar från mervärdesskatteplikt. Jag tar så litet svensk historia. Det första svenska filmavtalet ingicks 1963 mellan staten och filmbranschen. Motivet var bl.a. att stödja kvalitetsinriktad svensk filmproduktion. Avtalet förutsatte att biografbranschen betalade 10 % av sina intäkter till olika filmändamål, främst produktion, mot att staten avskaffade den då gällande nöjesskatten på biobesök och förband sig att inte införa annan liknande skatt. Det var då, det. Antalet avtalsslutande parter har successivt ökat i och med att filmbranschen förändrats. Förutom företrädare för den nyss nämnda filmbranschen ingår numera även företrädare för videobranschen, Sveriges Television och TV 4. Nuvarande avtal ingicks 1992, och det avses gälla fram till 1998 - under förutsättning att man inte inför "annan liknande skatt". I Kulturutredningen sägs att frågan om införande av en särskild kulturmoms för närvarande är aktuell - precis som om det vore ett krav från svenska politiker eller ett önskemål från någon av de avtalsslutande parterna eller från svenskt kulturliv. Så är det ju inte. Det här är en ren EU-anpassning. Kulturutredningen konstaterar också att det är av stor betydelse för filmområdet att även i framtiden behålla nuvarande konstruktion med ett filmavtal. Observeras bör då att nuvarande avtal upphör att gälla om moms på biobiljetter införs. Det anförs också i Kulturutredningen att filmbranschen säger att en momssats som inte överstiger 6 % går att förena med villkoren i nuvarande avtal. Varför kommer då den här frågan upp nu som en särlösning? Varför kan vi inte ta hela debatten om kulturmoms vid ett och samma tillfälle? Jo, det kan vi läsa oss till i kulturutskottets yttrande i denna fråga. Eftersom gällande filmavtal bygger på att mervärdesskatt inte införs på entréavgifter till biografföreställningar begärde Sverige i medlemskapsförhandlingarna att temporärt få undanta dessa från mervärdesskatteplikt. I anslutningsfördraget gavs Sverige rätt till ett sådant undantag t.o.m. den 31 december 1995. Herr talman! Eftersom regeringen fortfarande håller på och arbetar med frågan om och i vilken omfattning mervärdesskatt bör införas inom hela kulturområdet i övrigt, ser jag ingen anledning till att här i dag plocka ut just denna del och belägga den med skatt. Nu undrar naturligtvis vän av ordning om filmavtalet kommer att sägas upp och om de tio procenten till bl.a. svensk kvalitetsproduktion kommer att försvinna med omedelbar verkan. Nej, så blir det inte. I kulturutskottets yttrande kan vi läsa att biografbranschen, som regeringen uppfattat det, har anpassat sin verksamhet till de nämnda övergångsbestämmelserna i anslutningsfördraget. Vad Miljöpartiet erfar är det inte bara den som har anpassat sig till EU; utan hela Sverige håller på att anpassa sig. Det ligger liksom i själva EU-inträdets kontrakt. Investeringar i verksamheten har planerats av biografbranschen med antaganden om att den ingående mervärdesskatten skulle bli avdragsgill när mervärdesskatt på biografbiljetter infördes. Därför föreslår man nu en separat lösning för den här delen av kulturområdet, och då lovar filmbranschen att inte säga upp sitt avtal. Man avstår alltså från den rätten. Men då förutsätter filmbranschen att mervärdesskatt på upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt till filmverk samt framställning, kopiering och annan efterbehandling av cinematografisk film införs senast den 1 januari 1997! Hur kan branschen förutsätta det? Är det ett krav på riksdagen, eller är det utpressning för att man skall gå med på att avstå från sin rätt? Kulturutskottet i sin tur vill starkt understryka angelägenheten av att kulturmomspropositionen lämnas inom den tid som anges, dvs. senast i september i år. Men vem vill egentligen ha moms på kultur? För mig och Miljöpartiet får regeringen gärna dra kulturpropositionen i långbänk i många, många år. Miljöpartiet anser att regeringens förslag innebär en icke sund särbehandling av entréavgifter till biografföreställningar jämfört med vad som gäller inom kulturområdet i övrigt. Vi erfar att tidpunkten beror på krav från filmbranschen. Förslaget gynnar integrerade företag såsom Svensk Filmindustri och Sandrews, vilka bedriver filmproduktion, distribution och biografverksamhet, men det missgynnar företag vilkas verksamhet endast består av filmproduktion eller distribution. Regeringens förslag är inte konkurrensneutralt.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

Herr talman! Ulla Rudin säger att hon värnar kulturen. Jag vill påstå att den som värnar kulturen inte belägger den med moms. Vem har begärt att vi skall momsbelägga kulturen? Är det svenskt kulturliv? Nej, det är en ren EU-anpassning. Sverige har avvecklat och utvecklat andra former, som har befunnits lämpliga för svenskt kulturliv. Nu skall vi tillbaka till en förlegad politik, som vi redan har passerat. Det är en ren EU-anpassning. Vem vill ha momsen på kulturen? Alla vill ha just den här särlösningen i dag, säger Ulla Rudin. Hon är praktisk, säger hon. Men förslaget är inte konkurrensneutralt. Det missgynnar företag vars verksamhet endast består av filmproduktion eller distribution. Jag vill också säga att Ewa Larsson inte är så ensam i sin oro. Hon delar den med kulturutskottet. "Utskottet delar den uppfattning som kommit till uttryck i motionerna att det föreligger risk för att de föreslagna skattereglerna kan komma att medföra oönskad snedvridning av konkurrensen mellan de företag i branschen som skulle erhålla avdragsrätt för mervärdesskatt och de företag som på grund av verksamhetens art inte ges sådan möjlighet. En sådan konsekvens av den föreslagna lagstiftningen inger betänkligheter." Det säger kulturutskottet, men man går ändå med på den här särlösningen, eftersom biografbranschen redan har anpassat sig till den - precis som hela Sverige håller på att anpassa sig till EU.

Herr talman! Det får stå för Ulla Rudin att hon tycker att det är tragiskt att vi är medlemmar i EU. Vad Miljöpartiet tycker är väl ingen hemlighet. Vi föredrar alltså från Miljöpartiets sida att regeringen drar kulturmomsen i långbänk i många år. Ingen blir lyckligare därför att vi anpassar oss i alla led. Det går att dra saker och ting i långbänk, och vi hoppas verkligen på det. Den särlösning som Ulla Rudin nu pratar om är önskvärd från en del sektorer, men inte från de mindre sektorerna. Verkligheten i dag i t.ex. Stockholms stad är den att den nya satsningen på Filmstaden vid Hötorget kommer att gynnas av det här förslaget, men likväl kommer den anrika biografen Draken, som är den enda biografen i stadsdelen Kungsholmen, att läggas ned. Det torde alltså inte vara Miljöpartiets politik som nedmonterar filmens verksamhet och konkurrenskraft i Sverige. Däremot är det olyckligt att verksamheter måste anpassas till sådant som beslutas i EU och inte till svensk verksamhet och verklighet.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1995/96:LU26, Konsumentpolitiken i EU - mål och inriktning för det svenska arbetet, behandlar utskottet en skrivelse från regeringen. Jag vill börja med de fyra grundläggande synpunkterna för oss moderater i För oss moderater är det viktigt att så många beslut som möjligt fattas på lägsta nivå, dvs. i första hand av medborgarna själva. Det är först när ett gemensamt mål bättre kan uppnås genom gemensamma åtgärder på lokal, regional, nationell eller gemenskapsnivå, dvs. EU-nivå, som beslut skall fattas av någon annan än enskilda medborgare. Detta gäller givetvis också de konsumentpolitiska frågorna. Vi tycker att regeringen i sin skrivelse, och naturligtvis också utskottet i betänkandet, tar upp alldeles för många frågor som man har för avsikt att driva i EU. I vår motion Lu34 tar vi upp vad vi tycker är de viktigaste frågorna och vad man bör prioritera när man talar om vad vi svenskar vill med konsumentpolitiken i EU. Jag vill säga att det i regeringsskrivelsen antyds att man vill använda konsumentpolitiken i ett fördelningspolitiskt syfte. Det är dömt att misslyckas. Jag vill ta ett exempel, eftersom man i skrivelsen och i betänkandet tar upp hur viktigt det är med kopplingen miljön-konsumtionen. Här kan man då inte ha ett fördelningspolitiskt syfte i konsumentpolitiken och hela tiden prata om de svaga i samhället, utan här behöver man rikta in sig på de köpstarka - det är faktiskt de som konsumerar. Vi behöver också driftiga konsumenter, som kan ställa krav som kommer att vara till nytta för alla konsumenter. Därför är det dömt att misslyckas att tro att man kan använda konsumentpolitiken i ett fördelningspolitiskt syfte. Men det viktiga för oss moderater och huvuduppgiften för den svenska konsumentpolitiken i EU är ju att arbeta för att den inre marknaden skall fungera. En fri och effektiv, konkurrerande marknad utan förtäckta handelshinder är ju det bästa för oss som konsumenter. Vi kommer att få ett varierat utbud av varor och tjänster, och har vi en sund konkurrens kommer vi också att få lägre priser, vilket gynnar oss konsumenter. Vi tar i ett särskilt yttrande upp att vi tror att man i framtiden kommer att behöva ha grundläggande köprättsliga regler, dvs. likartade regler, på gemenskapsnivå för att vi som konsumenter skall våga köpa varor och tjänster från andra länder. När det gäller att driva konsumentpolitik för Östeuropas del anser vi att det absolut viktigaste är att man får ett folkligt stöd för uppbyggande av en fungerande marknadsekonomi. Den fria marknaden är alltså det som kommer allra först, för att det skall vara någon nytta med att vi hjälper dem i Östeuropa. Herr talman! Att vi delar regeringens uppfattning om konsumentpolitiken i EU i många delar framgår av vår motion L34 men också av det faktum att vi står bakom stora delar av betänkandet. Vi står naturligtvis också bakom båda våra reservationer 1 och 3, men jag yrkar här bifall bara till reservation 1 och vill påminna om vårt särskilda yttrande, som gäller de köprättsliga reglerna. I övrigt yrkar jag naturligtvis bifall till utskottets hemställan. När det gäller ursprungsmärkningen är det bl.a. tack vare moderaterna som det nu blir ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga. Det tycker jag att man skall se inte bara i skuggan av den diskussion om "galna ko-sjukan" som har förts, utan för oss som konsumenter, och även för producenterna är det faktiskt en konkurrensfördel att man anger ursprungslandet.

Herr talman! Regeringen redogör i skrivelsen för de mål och den inriktning som Sverige bör ha vid sitt arbete med konsumentfrågorna i EU. De övergripande målen skall vara att ge konsumenterna en stark ställning på marknaden och främja deras intressen och inflytande i ett integrerat Europa. Folkpartiet liberalerna sympatiserar med dessa mål. En väl fungerande marknadsekonomi med effektiv konkurrens och många aktörer är den bästa garanten för en god konsumentpolitik. Att på ett effektivt sätt fullfölja arbetet med den inre marknaden är också en av EU:s viktigaste uppgifter. Tillsammans med frihandelspolitiken på det globala planet är den inre marknaden avgörande för möjligheterna att tillgodose konsumenternas intressen av prispress, mångfald och kvalitet. Herr talman! I vår EU-politik lägger vi stor vikt vid närhetsprincipen. Vi anser att varje fråga bör avgöras på lägsta möjliga nivå, dvs. så nära människorna som möjligt. För genuint gränsöverskridande frågor skall Europasamarbetet utnyttjas. Det innebär att varu och tjänsteutbytet över nationsgränserna ibland behöver underlättas genom standardiseringsinsatser, men många angelägna frågor kan bäst hanteras lokalt eller nationellt. Vi anser att vi har fått stöd för denna åsikt i utskottets betänkande. Likaså har utskottet gått oss till mötes när det gäller att skriva in att det är viktigt att handikappaspekten inte glöms bort när konsumenternas inflytande skall kanaliseras. Vi kan notera en omsvängning i regeringens syn på säkerhetsfrågorna när det gäller tjänster som tillhandahålls för barn och ungdomar. I proposition 1995/96:123 föreslog regeringen att produktsäkerhetslagen skulle ändras så att den omfattar varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Vi välkomnade lagändringen men skrev i vår motion med anledning av propositionen att den inte var tillräcklig. Vi anser fortfarande att det inte redovisades tillräckligt starka skäl för att utesluta offentliga tjänster från lagens tillämpningsområde. Tjänster rymmer självklart samma risker oavsett om huvudmannen är offentlig eller inte. Regeringens formulering på s. 33 i skrivelsen antyder en svängning i riktning mot vår position, vilket vi i så fall välkomnar, men utskottet har inte vågat ta det steget, vilket gör att vi står fast vid vårt yrkande nr 4 i motion L36. Herr talman! Vi kan konstatera att utskottet delar vår inställning och anser att Sverige bör arbeta för ett förbud inom EU som motsvarar vad som gäller för inhemska TV-sändningar beträffande reklam riktad till barn, och vi förutsätter som det står i skrivelsen att regeringen fortsätter att arbeta för ett förbud mot reklam i TV riktad mot barn. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att de flesta av våra motionskrav är tillgodosedda i betänkandet och att endast vårt yrkande om produktsäkerhetslagens tillämpningsområde kvarstår. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag blev litet förundrad när jag hörde Marietta de Pourbaix-Lundin. Hon ansåg inte att konsumentpolitiken skulle inriktas på de grupper som är socialt och ekonomiskt utsatta. Det är ju de som har pengar som konsumerar, sade hon. Jag vill säga att de som har mindre pengar är mer utsatta som konsumenter, och det är därför viktigt för dem med en bra konsumentpolitik. Det tycker inte jag är någonting konstigt. Däremot är det ju inte genom konsumentpolitiken som man skall se till att minska löneklyftorna. Det måste man arbeta för inom andra områden. Men så länge vi har stora löneklyftor och socialt och ekonomiskt utsatta grupper är det bra att konsumentpolitiken inriktas mer på de grupperna. Det är väldigt positivt att man i skrivelsen framhåller betydelsen av ursprungsmärkning. Men även på den punkten blev jag förundrad över Marietta de Pourbaix-Lundin. Jag vill fråga: Står hela Moderata samlingspartiet bakom en önskan om ursprungsmärkning? Jag har fått veta från jordbruksutskottet att det inte är någon fråga som moderaterna i utskottet har drivit särskilt hårt. När det gäller det grundläggande, om man skall bedriva konsumentpolitik i EU eller i andra sammanhang, anser vi i Miljöpartiet att det är viktigt att man har miniminormer. Det skall man ha för att skydda både miljön och människors hälsa. Det kan man säga är grunden för vår konsumentpolitik i EU. Vill man veta mer om det kan man läsa vår motion i den frågan. Jag vill gå in litet grand på det faktum att vi i Miljöpartiet har väldigt många reservationer. Det beror på att vi anser att regeringen i dag har en defensiv politik när det gäller konsumentpolitiken i EU. Man konstaterar i skrivelsen att arbetet i viss utsträckning får inriktas på att försvara redan vunnen terräng. Det tycker vi är en alldeles för låg ambitionsnivå. Man kan undra vart alla vackra och nödvändiga mål när det gäller konsumentpolitik som jasidan propagerade för under EU-valrörelsen har tagit vägen. De saknas. Jag tycker inte att regeringen har den drivkraften i konsumentpolitiken. Därför ställer vi oss frågan vilken målsättning regeringen i dag har när det gäller konsumentpolitiken. Vår konsumentminister Leif Blomberg - vi har ju en ny konsumentminister - har ju i dag flera arbetsuppgifter utom konsumentpolitiken än vad den förra konsumentministern, Marita Ulvskog hade. Det innebär alltså att den nuvarande konsumentministern har mindre tid för konsumentfrågorna. Är det en hänvisning till att regeringen faktiskt i och med EU medlemskapet har dragit ned på ambitionsnivån - det hoppas jag verkligen inte - eller är det så att man är förvirrad nu när man är med i EU och inte riktigt vet hur man skall påverka EU? Inom EU sätts hänsynen till den inre marknadens funktion före hänsynen till konsumenten och miljön. Inget land har längre rätt att stänga ute eller förbjuda varor som man tycker är farliga eller ohälsosamma om EU är av annan åsikt. Situationen bör naturligtvis vara den omvända: Hänsyn till konsumenten och miljön måste alltid sättas före hänsynen till den inre marknaden. Även i riksdagsarbetet hänvisar regeringen ofta, i fråga efter fråga, till att regler kommer i konflikt med de åtaganden som Sverige gjort i och med sitt medlemskap i EU. Är regeringen handfallen? Man kan även se i en färsk rapport från Statskontoret att regeringens sätt att sköta EU-frågorna är bristfälligt. Man konstaterar bl.a. att många myndigheter ofta inte får tillräckligt med information från departementen om hur de skall arbeta och att svenska EU-förhandlare ibland inte känner till vad regeringen har för ståndpunkter i frågor de sitter och förhandlar om. Samtidigt säger departementen ofta att de inte får tillräckligt med resurser för att kunna styra myndigheterna i EU-arbetet. Vi anser att dessa brister måste åtgärdas. I regeringens skrivelser sägs ingenting konkret om hur man skall undvika problemen med EU:s regler. Man går inte in på detta på det sätt som vi önskar. Regeringens linje måste vara att våga kämpa för konsumenternas rättigheter nu när vi har den inre marknaden. Det kan bl.a. innebära att man från regeringens sida ibland bör driva frågor till EU En annan angelägen konsumentfråga som jag vill gå in på är frågan om alkohol och tobaksreklam. Efter EU-inträdet och avmonopoliseringen av alkoholmarknaden har vi i Sverige fått se en boom av alkoholreklam. Det kan t.ex. gälla Martini Flash i tunnelbanan här i Stockholm, en stor bild på en alkoholvara där man använder sig av samma princip som när man gör reklam för lättöl - människor associerar naturligtvis till starköl eller mellanöl. På samma sätt associerar man också när man ser Martini Flash - man associerar till Martini. Vi har också sett alkoholreklam i bl.a. SJ:s tidning Tur & retur, både vinreklam och reklam för Martini Flash. SJ, som är ett statligt bolag, har i sin tidning haft alkoholreklam. Vi ser en mer aggressiv marknadsföring av både alkohol och tobaksvaror i Sverige. Det här är ett resultat som delvis har sin grund i att olika företag på den nu avmonopoliserade alkoholmarknaden nu ser en chans: Nu kan vi försöka - Sverige är ju med i EU. Man hoppas också på att kunna ändra opinionen och få alkohol och tobaksreklam att bli tillåten. Jag anser att vi väldigt snabbt måste vidta motåtgärder. Jag anser att vi snabbt måste förbjuda användningen av både varunamn och varumärken i annonsering om både alkohol och tobak. Det kan man göra väldigt snabbt. En utredning har när det gäller tobaksreklam kommit fram till att detta är något man kan göra. Vi kan göra samma sak med alkoholreklamen. Vi kan ta ett snabbt beslut och visa för EU att vi tycker att det här är viktigt. Om man i stället drar ut på behandlingen av frågan om hur man skall komma åt t.ex. den aggressiva alkoholreklamen kommer vi i framtiden att få se EU komma med direktiv om att man skall tillåta alkoholoch tobaksreklam. Då kanske opinionen i Sverige har försvagats efter att vi har sett en massa alkohol och tobaksreklam. Vi har börjat vänja oss vid att se alkoholreklam därför att den förekommer oftare och oftare. Detta är en oerhört angelägen konsumentfråga som vi verkligen från Sveriges sida måste ta tag i. Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9.

Herr talman! Jag blir litet förvånad över att just Yvonne Ruwaida tar upp att jag hävdar att man inte kan använda konsumentpolitiken i ett fördelningspolitiskt syfte. Jag tycker att det är en förlegad klyscha som socialdemokraterna lägger in på de flesta politiska områden. Jag ville visa att det faktiskt är kontraproduktivt just när det gäller miljön och konsumtionen. Jag hade för några dagar sedan möjlighet att träffa Åsa Domeij, som är ensamutredare i en utredning om miljö och konsumtion som kommer nu. Hon var inne just på de här tankarna: När det gäller miljö och konsumtion är det de köpstarka grupperna man måste inrikta sig på i konsumentpolitiken. Det är de som kommer att bana väg för oss andra konsumenter. När det gäller ursprungsmärkning står vi bakom det tillkännagivande som finns på s. 26 i betänkandet.
Herr talman! Jag kan inte kommentera vad Åsa Domeij har sagt eller inte sagt. Hon sitter inte heller i riksdagen för Miljöpartiet. Om man skall få en mer miljövänlig konsumtion är det oerhört viktigt att använda sådana ekonomiska styrmedel att det inte bara blir de köpstarka grupperna som kan köpa miljövänliga varor. Det är viktigt att människor blir miljömedvetna. Det handlar nämligen också om livsstil hos hela befolkningen, hos både dem som är köpsvaga och dem som är köpstarka. Vi har också som målsättning att se till att löneklyftorna minskar så att vi inte behöver dela in människor i köpsvaga och köpstarka.
Herr talman! Nu tycker jag att Yvonne Ruwaida ändrar sig en del i sin inställning till miljön och konsumtionen. Det viktiga är att de som är litet starkare i samhället skall bana väg för andra genom att ställa krav som är bra för oss alla som konsumenter. Jag begärde inte att Yvonne Ruwaida skulle kommentera det jag sade om Åsa Domeij därför att hon har varit miljöpartist. Det var inte därför jag tog upp det. Jag ville visa att detta kommer i en utredning och att det kanske kommer att få socialdemokraterna att ompröva en del av sin konsumentpolitik.
Herr talman! Jag har inte ändrat min inställning utan håller fast vid det jag sade i talarstolen. Marietta de Pourbaix-Lundin måste ha missförstått mig. När vi nu har en konsumentpolitik är det naturligtvis viktigare för köpsvaga grupper att den är bra, därför att de har mindre resurser att konsumera för. För dem är detta mycket viktigare. När det gäller miljö och konsumtion anser jag att vi behöver ha sådana ekonomiska styrmedel att det är möjligt för alla att handla och leva miljövänligt. Det skall inte vara så att vi behöver köpstarka grupper som kan gå före. Genom ekonomiska styrmedel kan vi se till att alla går i riktning mot en ekologiskt mer hållbar livsstil samtidigt.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till lagutskottets betänkande nr 26 och avslag på reservationerna. Det är uppenbart för de allra flesta att många lever i ganska knappa omständigheter. Redan under de "goda åren" på 80-talet fick många sina inkomster sänkta. I synnerhet ensamstående föräldrar, ungdomar och invandrare drabbades. Sedan arbetslösheten ökat har ännu fler drabbats. Många har hamnat i skuldfällor. Alltfler lever på inkomster knappt över gränsen för socialbidrag, och flera har blivit beroende av socialbidrag. Samtidigt måste både staten, landstingen och kommunerna spara. Dessa besparingar slår också hårdast mot de grupper som redan har det svårt. När hushållen får mindre pengar att röra sig med är det viktigt att pengarna utnyttjas på allra bästa sätt. Här spelar kunskapen en viktig roll. Det finns få områden där kunskap lönar sig så tydligt som inom det här området. Den som har kunskap utnyttjar sina pengar och resurser på ett bättre sätt än den som saknar kunskap. För den som har gott om pengar gör det kanske inte så mycket om en del köp blir s.k. felköp, men för den som har ont om pengar kan det vara ödesdigert. Ett område som förtjänar att nämnas är kunskapen om mat och matlagning. För den som behärskar matlagningens ädla konst kan 100 kr ge god utdelning medan den som inte gör det ofta betalar dyrt för s.k. skräpmat. Konsumentpolitiken är viktig för alla, men den är viktigast för de utsatta hushållen. Konsumentpolitiken får därför en ökad betydelse som ett led i fördelningspolitiken. I den här frågan är vi inte helt överens i utskottet. Moderaterna vill inte att konsumentpolitiken skall vara ett led i fördelningspolitiken, medan utskottsmajoriteten däremot anser att det är viktigt och riktigt. Konsumentpolitiskt betingade regler bidrar till en effektiv konkurrens på sunda villkor. Konsumentpolitiken är viktig i och med att marknaden utvidgades genom vårt EU-medlemskap, och konsumenterna får mer att välja mellan. Det kan vara svårt att överblicka hela marknaden, vilken kvalitet varorna har, hur mycket de kostar osv. Även reklamationer kan bli svårare att göra, bl.a. på grund av språkproblem. Svensk konsumentpolitik har hög klass. Eftersom konsumentpolitiken på gemenskapsnivå inte har samma omfattning som den i Sverige har vi ett gediget arbete framför oss. Det övergripande målet för Sveriges arbete med konsumentfrågor i EU skall vara att ge konsumenterna stark ställning på marknaden, att främja konsumenternas intressen i ett integrerat Europa och att samtidigt kunna bibehålla och utveckla nivån på svensk konsumentpolitik. EU:s konsumentpolitik har inte samma bredd, djup, tradition och betydelse som vår egen konsumentpolitik. Som land har vi naturligtvis skäl att förvänta oss att detta förändras i den riktning vi eftersträvar. Herr talman! Genom en tillbakablick kan vi se att det faktiskt har hänt en hel del. Genom Maastrichtfördraget fastställdes konsumentpolitiska mål inom Europeiska unionen. Det nu gällande konsumentpolitiska programmet antogs i slutet av 1995 och gäller t.o.m. 1998. Det innehåller tio punkter som handlar om förbättrad konsumentupplysning och information och att man skall komplettera, se över och kontinuerligt uppdatera ramen. Det handlar om köp av finansiella tjänster, allmännyttiga tjänster, IT-samhällets möjligheter, att stärka konsumenternas förtroende för livsmedel, att främja ur miljösynpunkt hållbara konsumtionsmönster, stärka och öka konsumentrepresentationen, hjälpa länder i Central och Östeuropa och att vidta åtgärder i länder i tredje världen. Förutom att Maastrichtfördraget innehåller ett konsumentpolitiskt program har vissa organisationsförändringar gjorts så att det numera finns ett generaldirektorat, DG XXIV, som behandlar bl.a. generell produktsäkerhet, leksakers och kemiska produkters säkerhet, konsumentkrediter, elektroniska betalningsmedel och prismärkning. Inom andra generaldirektorat handläggs bl.a. teknisk prövning av kontroll, standardisering, produktansvar, konkurrens, jordbruksfrågor, transporter, miljöfrågor - däribland frågan om miljömärkning - och bank och försäkringsfrågor. Förutom detta finns Consumers Committe, som också är en kommitté som arbetar med konsumentfrågor. Flertalet konsumentpolitiska frågor bereds i arbetsgruppen för konsumentskydd och information. Från svensk sida har vi redan beslutat att konsumentskyddet i det internationella samarbetet bör vara ett av de prioriterade områdena. Det är viktigt att åstadkomma höga skyddsnivåer när det gäller produktsäkerhet och produktutformning. Utskottet framhöll också i yttrandet över regeringens skrivelse inför EU:s regeringskonferens 1996 att konsumentskyddet för finansiella tjänster måste förbättras. Genom vårt medlemskap i EU har vår svenska konsumentverksamhet knutits samman med den som bedrivs på gemenskapsnivå. Tillfälle har skapats att påverka utvecklingen av konsumentpolitiken också i ett europeiskt perspektiv, samtidigt som vissa begränsningar när det gäller möjligheten till nationella avvikelser uppkommit. Därtill kommer att det konsumentpolitiska området är mycket stort och rymmer en mängd olika frågor. Inom i princip alla verksamhetsområden inom EU finns det konsumentintressen att ta hänsyn till. Om det svenska EU-arbetet på konsumentområdet kan göras mera målinriktat skapas också möjligheter till kostnadseffektiviseringar på många områden. För lagutskottet är det mycket viktigt att regeringen informerar om vad som är på gång i EU. Det fungerar bra för närvarande, och utskottet förutsätter naturligtvis att denna information skall fortsätta. När det gäller utgångspunkterna för de svenska insatserna i EU anför regeringen att det skall vara samma mål som gäller som för den svenska konsumentpolitiken. Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina resurser, både ekonomiska och andra, på ett effektivt sätt. Konsumenterna skall ha en stark ställning på marknaden. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Sådana konsumtionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktig utveckling. Det är viktigt att det svenska arbetet på EU-nivå utgår från de mål vi har i den svenska konsumentpolitiken. Utskottet gör samma bedömning som regeringen när det gäller subsidiaritetsprincipen. Den skall kunna tillämpas så att medlemsstaterna har frihet att ge sitt lands konsumenter ett starkare skydd än vad som följer av gemenskapsreglerna, så länge detta inte leder till hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Vissa frågor behöver behandlas på det europeiska planet, medan andra bäst hanteras på nationell nivå - ja, t.o.m. på regional nivå. Det är dock viktigt att konsumentskyddet på gemenskapsnivå inte blir så lågt att konsumenterna inte känner förtroende för den inre marknaden. Regeringen kommer att arbeta för s.k. minimiregler, så att medlemsländerna på nationell nivå tillåts behålla eller införa strängare krav än vad gemenskapsreglerna föreskriver. Detta tycker utskottet är bra. Det tror jag att Miljöpartiet också tycker - eller hur? präglas av framförhållning, förankring och stabilitet. Från svensk sida skall läggas fram reformförslag, medverkas med experter, byggas allianser och informeras om svenska uppfattningar - detta för att stärka vårt inflytande i EU:s institutioner. Från utskottet har vi konstaterat att regeringen särskilt framhåller betydelsen av att kontakten inte enbart sker med generaldirektorat XXIV, utan omfattar alla enheter som har frågor som berör konsumenterna. Standardiseringsarbetet inom EU är ett ur konsumentsynvinkel viktigt arbete. Förutom de minimiregler som finns i direktiven finns frivilliga standarder där bl.a. Standardiseringen i Sverige deltar. Konsumentverket deltar också aktivt i det europeiska standardiseringsarbetet och har åtagit sig ett antal sekretariat inom Europastandardiseringen. Herr talman! Enligt utskottets mening finns det anledning att särskilt betona vikten av att den kunskap som handikapporganisationerna har tas till vara och får komma till uttryck i standardiseringsarbetet. Utskottet utgår från att de medel som finns för utbildningsinsatser och resebidrag kan tas i anspråk också för att tillgodose handikappades intressen. Utskottet förutsätter också att regeringen noga följer frågan och överväger vilka ytterligare insatser som kan komma till stånd för att behovet av frivilliga organisationers medverkan i standardiseringsarbetet skall kunna tillgodoses. Regeringen har i sin skrivelse prioriterat fem områden, nämligen skydd för hälsa, ekonomiskt och rättsligt skydd, information och utbildning, miljö och konsumtion och forskning. Det är viktigt att arbetet med produkters säkerhet samordnas och effektiviseras. Detta skriver regeringen och pekar på vikten av att kommissionen anordnar regelbundna samordningsmöten för att kunna åstadkomma detta. Utskottet delar regeringens uppfattning också i denna fråga. Ett område som verkligen engagerar svenska konsumenter är livsmedelssektorn. Det är ett område där lagutskottet anser att det är angeläget att vi på alla sätt försöker påverka utvecklingen inom EU i riktning mot högre skyddsnivåer, som tillgodoser konsumenternas intressen på livsmedelsområdet. Enligt utskottet bör regeringen med kraft verka för förbättrad märkning. Det handlar i första hand om förbättrad ursprungsmärkning samt märkning av livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller livsmedel som har framställts med hjälp av genetik. Regeringen bör, med utgångspunkt i det anförda, närmare överväga formerna för och omfattningen av märkningskraven. Internationella överenskommelser måste givetvis beaktas i den mån de blir bindande för Ett område där regeringen kommer att agera kraftfullt är innehållsdeklarationerna på sammansatta livsmedel. Den förenkling som aviseras från EU är inte acceptabel, utan här kommer Sverige att kräva innehållsdeklarationer som är så fullständiga som det är möjligt. I den frågan har jag svårt att förstå Miljöpartiets reservation. Jag tycker att texterna överensstämmer väl. Jag är inte säker på att jag hann kontrollera om Miljöpartiet står fast vid den reservationen. Jag förstår väl om ni släpper den. Inom området ekonomiskt och rättsligt skydd kommer Sverige att arbeta för ökad konkurrens och ett bättre skydd på den gemensamma marknaden för finansiella tjänster. Särskilt viktig är informationen om tjänster - att den är tydlig, att förmedlingen av rådgivningstjänsterna är tillförlitlig och att konsumentens ställning vid fel i en tjänst förbättras samt att reklamationshanteringen blir effektivare. På marknadsföringsområdet kommer Sverige att verka för att gemenskapsreglerna läggs på en högre etisk nivå än som gäller för närvarande. Utskottet anser att det är bra att Sverige kommer att arbeta för att flera direktiv skärps. Sverige har redan på ett aktivt sätt arbetat för förbud mot TV-reklam riktad till barn, och det har lett till att kommissionen har gjort utfästelser om att studier skall göras om reklamens effekter på barn. Europaparlamentet har också föreslagit skärpta regler på området. Herr talman! Från utskottets sida vill vi naturligtvis heja på regeringen i det arbetet. Kunniga och kritiska konsumenter utgör en kraft på marknaden för att driva fram produkter och tjänster som belastar miljön så litet som möjligt. Välutbildade och kritiska konsumenter är bra, både för konsumenterna själva och för marknaden. Inom EU pågår visserligen arbete för att förbättra detta, men här måste Sverige vara pådrivande och kommer också att vara det. Ett bra sätt för den enskilde konsumenten som vill välja varor som belastar miljön så litet som möjligt är de miljömärkningssystem som finns. Den nordiska svanen är ett bra exempel på lyckad och trovärdig märkning. Det är viktigt att frågan drivs vidare så att vi får bra fungerande miljömärkningssystem som både konsumenten och producenten känner tilltro till. I betänkandet Forskning för vår vardag, som nyligen presenterades, har utredaren bl.a. kartlagt den konsumentpolitiska forskningen i Sverige med utblickar mot de nordiska länderna och EU. Utredaren har också lämnat förslag till hur forskningsområdet skall organiseras och finansieras. Detta kommer att prövas i vanlig ordning, och jag tycker att de förslag som finns i det här betänkandet är bra. Herr talman! Med detta yrkar jag om igen bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Jag vill också avsluta med att säga att majoriteten i utskottet tycker att detta är en bra och offensiv skrivelse, och det tycker jag också kan utläsas av vårt betänkande.
Herr talman! När Karin Olsson inledde sitt anförande trodde jag först att hon skulle prata om något helt annat än konsumentpolitik, men det blev konsumentpolitik till slut. Det fanns en ofantlig övertro på att det offentliga på olika sätt kan lägga sig i människors liv och ställa allting till rätta. På slutet kom det dock en viss tilltro till den enskilda människan, vilket jag tycker var bra. Man måste tro på den enskilda människans förmåga att klara en hel del saker. På det konsumentpolitiska området är ju ändå den fria marknaden med en sund konkurrens det absolut bästa för oss som konsumenter. Igen vill jag säga: Att använda konsumentpolitiken i ett fördelningspolitiskt syfte är dömt att misslyckas, precis som det är dömt att misslyckas att använda den t.ex. i arbetsmarknadspolitiken. Jag tycker att diskussionen hittills har visat att vi trots allt är överens om det allra mesta. Det visar faktiskt utskottets betänkande också. Men det finns vissa väsentliga skillnader, bl.a. just det fördelningspolitiska syftet med konsumentpolitiken, som vi förmodligen inte blir överens om hur vi än debatterar.
Herr talman! Vi är helt överens i det som Marietta de Pourbaix-Lundin sade sist, vi kommer inte att vara överens om det här. Det är så stora skillnader i vårt synsätt att det egentligen inte finns någon anledning att uppta kammarens tid med att debattera det. Men jag tycker inte att det finns en motsättning mellan att samhällets stöd är starkt när det gäller konsumentpolitiken och den enskilda människans behov av kunskap, så att hon på det sättet kan utnyttja de resurser som varje enskild människa har. Jag tycker att en bra kombination av dessa är en bra och aktiv konsumentpolitik.

Herr talman! I det här betänkandet ger lagutskottet för det första regeringen till känna att Sverige skall driva kravet om ett gemensamt system för ursprungsmärkning inom EU. Utskottet ger för det andra regeringen till känna att Sverige skall driva frågan om generell märkning av genetiska modifierade livsmedelsprodukter inom EU. För det tredje ger utskottet regeringen till känna att vi också inom EU skall kunna betrakta EU:s regler som minimiregler och att vi i Sverige skall få gehör för och kunna gå före med att införa strängare regler för konsumenternas hälsa, säkerhet och miljöskydd. Vi från Centerpartiet tycker att det här är bra. De här tillkännagivandena bygger på en kommittémotion från Centerpartiet. Karin Olsson har med eftertryck markerat lagutskottets starka skrivning på de här punkterna. Herr talman! Sverige har nu varit medlem i EU i snart ett och ett halvt år. Här och nu är första tillfället som regeringen lämnar en redogörelse över det konsumentpolitiska arbetet inom EU. Det är av stor betydelse att riksdagen på detta sätt får ta del av den svenska konsumentpolitikens inriktning och utformning. Det gäller då inte minst det arbete som bedrivs inom EU. Från Centerns sida menar vi att Sverige skall ha en hög profil i de konsumentpolitiska frågorna, självklart både inom landet och i EU-sammanhang. Inom EU finns ännu inte samma bredd, djup och tradition i de konsumentpolitiska frågorna som det gör i Sverige. Därför har Sverige en utmärkt möjlighet att berika EU-arbetet på det här området, ett område som verkligen behöver utvecklas inom EU. Den chansen tycker vi att Sverige skall ta, och jag har inte belägg för annat än att regeringen tänker göra så och redan har börjat. Det tycker vi är bra. Vi har i riksdagssammanhang tidigare vid flera tillfällen diskuterat den inhemska konsumentpolitikens mål och inriktning. Från Centerns sida har vi länge betonat att målen skall vidgas. Inte minst gäller det skyddet för konsumenternas hälsa och säkerhet och att vi också skall ha miljöpolitiska mål i det konsumentpolitiska arbetet. Det råder numera bred enighet om detta. Det tycker vi självklart också är bra. Vi medverkar gärna till att driva konsumentfrågorna vidare framåt. Det har vi försökt att göra också i samband med denna skrivelse, och inte utan framgång. Det skall då sägas att vi har fått gehör för våra krav. Det är närmast det jag har begärt ordet för att markera. Det har rått stor vilja till samsyn i dessa frågor under framtagandet av betänkandet i lagutskottet. Vi delar i huvudsak regeringens syn på inriktningen av konsumentpolitiken. Som vi ser det är det av största vikt att vi tar till vara konsumenternas intressen på EU-nivå, som det också i första hand är fråga om här och som vi debatterar i det här sammanhanget. Konsumentfrågorna berör alla medborgares dagliga liv. Konsumenterna skall själva ha stor frihet att kunna agera efter sitt fria val på marknaden efter givna regler och efter så goda förutsättningar som möjligt. För de svagaste konsumenterna, men även för alla andra, skall det finnas ett konsumentskydd att falla tillbaka på. Därför tycker vi att det är viktigt och riktigt att området som berör hushållens baskonsumtion och stöd för konsumentgrupper som är ekonomiskt eller socialt utsatta eller av andra skäl är i behov av särskilt stöd är särskilt prioriterade. Det tycker vi är bra. Vi ansluter oss till den tanken och avviker därmed från dem som hävdar att den konsumentpolitik som helt fritt överlåter åt de fria krafterna och de starkaste konsumenterna att forma ett konsumentmönster som passar dem bäst, utan hänsyn till andra, skapar de bästa förutsättningarna. Att på en fullständigt fri och konkurrerande marknad för varor, tjänster och kapital tillåtas härja fritt bland alla konsumenterna, utan någon som helst trygghet och säkerhet för de svaga och utsatta, skapar inte de bästa förutsättningarna för ett gott konsumentmönster. Vi tycker också att det är fel att avstå från att använda konsumentpolitiken i ett viktigt fördelningspolitiskt syfte. De senaste decennierna har inneburit stora förändringar för de flesta konsumenter. Varuutbudet har ökat kraftigt, och marknaden har blivit svårare att överblicka. Koncentrationen och integrationen inom produktion, distribution och detaljhandel har gjort att avståndet mellan konsument och näringsidkare har ökat markant. Detaljhandelns koncentration till stora livsmedelshallar t.ex. utgör inte enbart en fördel för konsumenterna. Den enskilde konsumenten behöver i många situationer stöd för att kunna hävda sin rätt och skydd mot otillbörliga affärsmetoder. Det breddade utbudet gäller inte minst nu i ett vidgat EU sammanhang. Därför är det bra att regeringen avser att hävda subsidiaritetsprincipen i förhållande till EU Varje medlemsstat måste ha en frihet att ge konsumenterna ett starkare skydd än det som följer av gemenskapsreglerna. Detta gäller inte minst Sverige; vi ligger förhållandevis långt framme på konsumentpolitikens område. Det här är inte minst viktigt när det gäller konsumenternas förtroende för den nya situationen med en inre marknad i EU. Centerpartiet har i sin motion i anslutning till regeringens skrivelse angående EU:s regeringskonferens hävdat att regelsystemet skall formuleras så, att det skall vara möjligt för de enskilda länderna att gå före och införa strängare krav för att tillgodose behovet av hälso och miljöskydd. Vi har nu fått gehör för det kravet. Riksdagen föreslås nu av utskottet ge regeringen detta till känna. Vi har också, som jag sade inledningsvis, fått ett tillkännagivande när det gäller att Sverige bör driva kravet om ett gemensamt system för ursprungsmärkning inom EU. Det samma gäller också att Sverige skall driva frågan om generell märkning av genetiskt modifierade livsmedelsprodukter inom EU. Vi har länge drivit dessa frågor och krav. Nu har vi naturligtvis haft god hjälp av det som har hänt i samband med "galna ko-sjukan" i Storbritannien. Redan i ett tidigare svar på en fråga från Centern har jordbruksministern lovat att driva dessa frågor med kraft i EU. Med tanke på vad som nu har hänt med anledning av det misstänkta sambandet mellan "galna ko-sjukan" och en livshotande hjärnsjukdom hos människor hade hon naturligtvis svårt att ge något annat besked. Om reglerna om ursprungsmärkning redan hade varit införda skulle konsumenterna på ett helt annat sätt haft kunskap och haft möjlighet att välja bort de faror som hotar deras egen hälsa. Då hade också dramatiken runt frågorna om importförbud av brittiskt nötkött kunnat få en mindre dramatisk utgång. Detta visar hur viktigt det är med ursprungsmärkning av livsmedel. Det är bra att vi nu samlat i Sverige kan driva dessa frågor vidare framåt i EU-sammanhang. Eftersom våra motionsyrkanden till fullo är bifallna kan jag nu yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka de socialdemokratiska ledamöterna i lagutskottet, framför allt Karin Olsson, för den lyhördhet som de har visat oss motionärer med anledning av regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentpolitiken i EU. Jag vill också ge en eloge till lagutskottets kansli, framför allt till Åsa Hård af Segerstad, som på ett fantastiskt skickligt sätt har lyckats få ihop detta betänkande som från början innehöll 60 hemställanspunkter. Herr talman! I den internationaliserade värld som vi lever i har det blivit alltmer komplicerat att vara konsument. Jag är ganska säker på att vi är överens om det här i kammaren. Detta beror på att vi har fått ett enormt stort utbud av både varor och tjänster - på gott och ont. I den här komplicerade tillvaron är det viktigt att konsumenterna har en stark ställning på marknaden. Jag delar alltså regeringens bedömning på den punkten. Jag delar också regeringens bedömning när det gäller vikten av att främja konsumenternas intressen och inflytande i ett integrerat Europa. Stärkt konsumentskydd är den centrala frågan. Därför menar vi att medlemsländerna i den europeiska unionen skall ha möjlighet att inte bara behålla utan också tillskapa nationellt strängare regler vad gäller miljö, hälsa och säkerhet till skydd för konsumenterna. Vår uppfattning är att subsidiaritetsprincipen skall tillämpas, även om den kolliderar med gemenskapsreglerna om fri rörlighet. Människors hälsa och säkerhet måste alltid gå före profitintressena. Miljöpartiet tar i sin motion bl.a. upp frågan om att den som vill producera eller exportera en vara skall bevisa att den är ofarlig. Jag övervägde länge att stödja det kravet, men sedan insåg jag att det var förenat med vissa svårigheter. Hur bevisar man t.ex. att en kniv är ofarlig? Själv skulle jag inte kunna klara mig en dag i köket utan kniv. Man måste naturligtvis ställa mycket hårda krav på producenterna, precis som jag tror att Miljöpartiet var inne på i sin motion. Men det måste också finnas kontrollorgan som ser till att farliga varor inte hamnar ute i handeln. Ett annat viktigt styrinstrument är bättre märkning och fullständiga innehållsdeklarationer. Då kommer jag in på frågan om obligatorisk ursprungsmärkning - som många andra har varit inne på - och märkning av genmodifierade produkter som utskottet har ställt sig bakom. Det gläder mig oerhört mycket. För mig är det viktigt att jag kan välja bort den mat som jag inte vill ha. Jag vill t.ex. inte köpa lamm från Nya Zeeland. Det beror inte på att jag tror att det är sämre kvalitet på lammen där än t.ex. på lammen från Gotland utan på att jag vill stödja inhemsk produktion. Så långt som möjligt vill jag också undvika att köpa livsmedel som har transporterats långa vägar, ofta med flyg. Utvecklingen inom livsmedelsområdet går nu rasande snabbt. Vi har fått teknologiskt mycket avancerade livsmedel som dessvärre inte är goda. Den tomat som jag nu håller i min hand köpte jag den 26 mars på Åhléns här i Stockholm. Jag har den kvar eftersom den inte var god. Den har legat i en liten skål hemma i mitt kök. Ingen har velat ha den. Alla ni som själva har provat att odla tomater - jag gör det varje sommar - vet att man inte kan ha en tomat så här länge. Den här tomaten är fortfarande fast och hård. Möjligtvis börjar den bli litet skrumpen, men den är säkert fullt ätbar. Det känns faktiskt litet frustrerande att det numera finns tomater som kan ligga så länge. Vem vill egentligen ha hylltåliga tomater och äpplen? Som konsumenter börjar vi i allt större utsträckning fråga efter hur varorna är producerade. Vi vill veta varifrån mjölken kommer. Hur har korna blivit uppfödda? Har de betat på obesprutad mark? Vi vill veta om äggen kommer från frigående höns. Herr talman! Inom kort kommer vi att ha genmanipulerade livsmedel i våra butiker. Jag ställer frågan: Vill vi ha det? Är det en central elit som behärskar teknik och kapital som har tvingat fram utvecklingen? Eller kommer behovet underifrån? Jag överlåter åt var och en att dra sin egen slutsats. Genmanipulerade livsmedel väcker större oro hos människor än utvecklingen inom det medicinska området. Den oron måste tas på allvar. Därför är det så viktigt med en obligatorisk märkning av GMO produkter. Jag kan inse att det finns vissa svårigheter med en sådan märkning. Var går gränsen? Man kan t.ex. tänka sig att någon genmodifierar raps och tillverkar olja. Den är i sin tur råvara i margarin. Sedan används margarinet i brödtillverkning. Brödet används till ströbröd som sedan används vid tillverkning av sockerkaka. Skall då sockerkakan märkas som gentekniskt modifierad? Det kanske den inte skall. Jag är dock övertygad om att detta problem får sin lösning, men det kan bara ske i nära samverkan med konsumentorganisationerna. Jag vill också nämna något om regler för marknadsföring. Det tog vi upp i vår motion, och det finns med i det särskilda yttrande som finns till betänkandet. Vänsterpartiet välkomnar självfallet att regeringen kräver strängare regler för marknadsföring och att regeringen skall verka för att TV-direktivet ändras så att reklam riktat till barn förbjuds. Det är jättebra, men jag tycker även att etiken i marknadsföringen bör skärpas. För bara ett år sedan hade vi en diskussion här i kammaren i samband med beslut om ny marknadsföringslag. Då ansågs det tillräckligt med näringslivets egenåtgärder. Min uppfattning är dessvärre att dessa egenåtgärder inte är tillräckliga. Sedan vi hade diskussionen har - om ni har orkat med att titta på TV - reklamen blivit mycket mer sexualiserad och erotiserad. Dessvärre finns det också inslag av våld i reklamen. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Eftersom jag har en mycket stor respekt för våra grundlagar vill jag i allra sista hand tillgripa inskränkningar i yttrande och tyckfrihetsrätten. Jag nöjer mig därför med det uppdrag som Konsumentverket har fått att studera utvecklingen inom marknadsföringsområdet och sedan låta verket återkomma med förslag till lämpliga åtgärder. Jag befarar att jag kanske får lov att återkomma i den här frågan. Jag vill också säga att jag precis som Yvonne Ruwaida är väldigt oroad över den alkoholreklam som börjar välla över oss. Men jag vill först avvakta pågående utredningar. Med detta vill jag yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag vill bara precis som Tanja Linderholm tacka Åsa Hård af Segerstad för ett bra jobb. Eftersom vi nu är litet vänliga mot varandra vill jag också tacka resten av lagutskottet. Jag tycker att vi har fått ett bra betänkande genom ett gott samarbete.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1. I den reservationen anges en avvikande uppfattning i förhållande till majoriteten när det gäller det sätt som vi skall arbeta på för att uppnå målen. Vi har inte delade uppfattningar när det gäller målen. Vad vi från moderat håll menar är att man skall vänta med långtgående styrande beslut och förordningar till dess att man har sett att frivilliga lösningar inte är den mest effektiva metoden för att uppnå målen. Vi har ju sett avskräckande exempel på långtgående förordningar nära i tiden. Jag tänker t.ex. på de förordningar som styr hela miljöersättningsfrågan inom jordbruket, där förordningen genom sin detaljeringsgrad faktiskt hämmar en positiv utveckling enligt de målsättningar som vi har ställt upp. Vi är rädda för att det får precis samma effekt när det gäller den viktiga målsättningen att på ett riktigt sätt kunna ta till vara produkter i form av uttjänta gamla bilar. Jag vill citera ett par avsnitt av kretsloppspropositionen som jag tycker är viktiga. Där anförs följande: "Statsmakternas roll är att ange mål och riktlinjer samt att skapa det regelsystem inom vilket de olika aktörerna skall verka. Detta är en ordning som innebär att marknaden självmant utformar och tillämpar system som leder till uppsatta mål. Statlig detaljstyrning skall helst inte behöva tillgripas. Lagstiftning med förbud och regleringar är ett medel och inte ett mål för att åstadkomma producentansvar. I den mån de miljöpolitiska målen kan uppnås utan tvångsåtgärder bör frivilliga lösningar eftersträvas." Vi menar att de kloka orden i kretsloppspropositionen fortfarande gäller. Om man skall lyckas i miljöarbetet gäller det att bredda intresset. Det gäller att se till att engagemanget kommer underifrån. Detta är viktigt. Om den goda viljan finns inom vissa sektorer, skall man ta till vara denna goda vilja. Om inte den men behovet finns, skall man reglera, eftersom det då är den slutliga möjligheten. Vi vet att den goda viljan finns inom bilbranschen och hos dem som är engagerade i det här sammanhanget - och inte bara viljan utan också erfarenheten och kunskapen. Man håller nu på att utarbeta projekt och modeller för att uppnå de mål som vi är överens om. Om vi ser ut över Europa finner vi att man i många av EU-länderna arbetar just efter den metod som slogs fast i kretsloppspropositionen, nämligen att i första hand tillämpa frivillighet och att arbeta på bredden för att uppnå miljömålen. Vi menar att om vi utnyttjar de förutsättningar, den kunskap och den beredvillighet som finns inom ramen för frivillighet när det gäller att uppfylla målen, får vi faktiskt en bättre måluppfyllelse och ett riktigt sätt arbeta. Herr talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till reservation nr 1. Om kammaren bifaller den reservationen, får man också större möjligheter att bemöta de farhågor som Lennart Daléus pekar på utifrån den ordning som finns i propositionen. Då har man också möjlighet att inom frivillighetens ram komma till rätta med de eventuella systembrister som kan finnas i propositionen i det här sammanhanget.
Herr talman! Producentansvar är ett begrepp som vi ibland kanske har ett intuitivt förhållningssätt sätt till, och moderaterna har ett litet väl intuitivt förhållningssätt till detta. På något sätt måste man ändå vara litet klar över vad man säger. Jag tror att det var så tidigt som för ca 15 år sedan som man här i riksdagen uttalade att det råder producentansvar på miljöområdet. Sedan hände ingenting på 15 år. Det blev ingenting av det, därför att det inte var kraft nog i orden. Nu vill moderaterna alltså något liknande. De säger i sin reservation: Vad är den operationella betydelsen av det? Vad är det för något som moderaterna vill skall inträffa den 1 januari 1998? Är det att bilbranschen skall känna att man har ett ansvar från det datumet? Eller är det så att någonting träder i kraft den 1 januari 1998? Om det är det senare, herr talman, måste det finnas någonting som kan träda i kraft den 1 januari 1998. Det kallar vi ofta för en lag. Någonting som är förberett och beslutat, t.ex. här i riksdagen, måste träda i kraft den 1 januari 1998. Eller är det något annat moderaterna vill skall hända då? Jag tycker att det kanske är den viktigaste frågan att ställa. Sedan har jag en fråga till, som jag gärna kan vänta med till en kommande replik, nämligen hur moderaterna ser på det som brukar kallas free raiders, eller "småskuttarna" vid sidan av systemet. Hur fångar man in dem som inte frivilligt vill ta sitt ansvar?
Herr talman! Jag tycker att det är intressant att Lennart Daléus går 15 år tillbaka i tiden och säger att det inte fungerade då. Jag delar Lennart Daléus uppfattning. För 15 år sedan fungerade det inte. Men om vi tittar på det sakområde som vi nu diskuterar, nämligen producentansvar för uttjänta bilar, vet både jag och Lennart Daléus att det pågår ett mycket intensivt arbete för att komma till rätta med problemet. Det handlar om gå från produktionen och genom hela kedjan. Det är då vi säger att vi ställer oss bakom ett beslut om producentansvar och en lag om producentansvar. Men vi vill avvakta med detaljregleringar av hur man skall uppfylla lagen. Låt i stället dem som vet och kan detta bättre än politiker utarbeta metoder för att uppnå målen! Vill Lennart Daléus kalla detta för morot eller piska, så gärna för mig. För oss moderater är det inte frågan om morot eller piska. För oss moderater är det frågan om att effektivt uppnå miljömålen. Jag ifrågasätter inte Lennart Daléus ambition. Den finns, och jag respekterar den. Vi har samma mål. Det är bara frågan om vilken metod vi använder oss av. Vi tror fortfarande på den borgerliga regeringens synpunkter när det gäller hur vi skall uppnå ett kretsloppsanpassat samhälle. Det skall ske genom engagemang underifrån där metoder utvecklas just på det här sättet.
Herr talman! Som herr talman hör svarar inte Göte Jonsson på min mycket tydliga och distinkta fråga. Vad är det som skall införas den 1 januari 1998? Är det en lag som skall träda i kraft den 1 januari 1998? Då inställer sig genast frågan: Vilken lag? Vilken lag är det moderaterna vill skall träda i kraft från den tidpunkten? Något sådant förslag finns ju inte att tillgå i den moderata reservationen. Däremot finns det litet andra lagtexter att använda sig av och arbeta med. Vi i Centern har t.ex. erbjudit sådana. Men moderaterna har inget lagförslag. Man säger att producentansvar skall gälla från den 1 januari 1998. Men vi får inte svar på vilken operationell form det skall ha. Vad jag begriper kommer jag inte att få svar på det nu heller, om inte Göte Jonsson kan tillföra någonting i den delen i en andra replik. Herr talman! Jag känner väl till kretsloppspropositionen, och jag känner väl till bakgrunden till förslaget om producentansvar för bilar. Syftet med att få ett regelverk är ju att även fånga in dem som inte känner det stora tunga ansvaret. Jag har inga illusioner när det gäller de stora svenska biltillverkarna. Jag tror att det finns ett rejält ansvar där, och säkert hos många importörer också. Men det finns många som i skuggan av en förment frivillighet kommer att rent av tillskansa sig otillbörliga marknadsfördelar genom att inte ta sitt ansvar. Sättet för samhället att fånga in dem är genom det instrument samhället har, nämligen lagstiftningen. Det har många sektorer inom producentansvaret insett och bett om, dock inte just branschorganisationen för de svenska biltillverkarna. Men jag tror att det skulle gagna inte minst de svenska biltillverkarna om detta ramverk fanns för att fånga in dem som vill undandra sig producentansvaret.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt Lennart Daléus problem med vårt ställningstagande. Det står ju i den första meningen i reservationen: "Det är viktigt att producentansvaret slås fast genom att renhållningslagen kompletteras med ett bemyndigande om producentansvar i samband med skrotbilshantering." Det står ju där Lennart Daléus. Frågan handlar ju precis om det som jag har sagt tidigare, nämligen vilka metoder vi skall använda för att uppnå målen. Där håller vi fast vid kretsloppspropositionens innehåll. Det är genom frivillighet de många möjligheterna att lösa problem utifrån den kunskap man har som producent, användare och skrotare finns. Det är genom den samlade kunskapen som man skall uppnå målen och inte utifrån en teknokratisk bedömning i första hand. Det är detta som är skillnaden mellan mig och Lennart Daléus. Jag delar litet grand Lennart Daléus farhågor när det gäller propositionen. Om man inte gör som vi moderater säger finns det risk för att "skuttarna" ramlar emellan. Om man däremot gör som vi moderater föreslår och lägger ansvaret på producenter och på hela den marknadssektor som det handlar om här kommer man att hålla tummen i ögat på "skuttarna" också. Det blir en självsanering inom ramen för en övergripande lagstiftning. Därför tycker jag att om Lennart Daléus verkligen vill uppnå målet med vad han säger skulle han i första hand rösta med vår reservation i dag. Då skulle vi ha en chans att uppnå de mål som både Lennart Daléus och jag anser är viktiga.

Herr talman! Jag skall försöka att inte förlänga debatten i dag även om jag har satt upp mig på ganska lång tid. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 2 som Vänsterpartiet har tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Jag tycker att det är en bra reservation. Men jag skall också säga att jag tycker att betänkandet som helhet är mycket bra. Jag tror att man kan komma ganska långt genom att införa de regler som finns här. Till den diskussion som tidigare har förts mellan Göte Jonsson och Lennart Daléus kan jag bara tillägga att det naturligtvis behövs en väldigt stor del av frivillighet i alla typer av system med producentansvar, och även i de flesta typer av miljöarbeten som innefattar producenter och konsumenter. Jag tror att det är fruktansvärt viktigt. Det är möjligt att vi inte hade kommit så långt om inte industrin själv hade tagit ett så stort ansvar, vilket jag tycker är bra. Samtidigt är det faktiskt så att vi är politiker, och det är politiker som lägger upp riktlinjerna för miljöarbetet. Jag tycker att det är en bra princip. Det skall naturligtvis ske tillsammans med andra. Det känns litet naivt när Göte Jonsson säger att de löser detta själva och att om de bara får ett år till på sig så blir allting bra. Det är i stort sett ganska bra som det ser ut i dag. Det finns väl fungerande system i dag, men de behöver kompletteras med andra saker. Det är precis det som vi som politiker har till uppgift att göra. Jag tycker att vi skall ta det ansvaret. Jag tycker att det är vår plikt. Som helhet tycker jag att det här betänkandet är bra. Vi har dock stött ett av Centerpartiets motionsyrkanden som hamnar i reservation nr 2. Där ser vi att det nog kunde vara bättre att inte gå via det individanknytna producentansvarssystemet. Lennart Daléus redogjorde ganska tydligt och bra för det resonemanget, så jag behöver kanske inte gå in på det. Jag kan bara säga att jag tror att ett sådant här system underlättar också för producenter och importörer. Det är min uppfattning. Det vore i så fall bra. När det gäller reservation 3 vill jag säga att jag tror att renhållningslagen fungerar för det syfte vi har. I den frågan stöder Vänsterpartiet utskottsmajoritetens skrivningar. Jag tror inte att vi behöver ha en egen lag för detta. Vad som är avfall eller inte är en subjektiv avvägning, och på ett sätt kan det vara bra. Det som är avfall för en person är det ofta inte för en annan. En bil kan ses som avfall, medan metalldelarna i den däremot inte är avfall utan en resurs som kan användas vidare. På den punkten är nog Lennart Daléus och jag överens. Samtidigt finns det problem med att ha subjektiva skrivningar även i lagstiftningen. Ett exempel är att det ju finns skrivningar om att man inte får föra vidare avfall till tredje land. Men om man inte ser bilar som avfall, kan man alltså sälja skrotbilar, vilket görs i dag. Detta är det stora problemet. Men jag tror att man kan komma åt det på andra sätt. Så även om jag ser en stor fara med just detta moment är det en viktig prioritering att ha någorlunda liknande lagstiftning på olika områden även i framtiden. I det vidare arbetet med miljöbalken, som ju kommer att omfatta delar av dessa lagar, kan vi kanske utarbeta bättre lagar som kommer åt de här problemen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, förutom i fråga om reservation 2 som Vänsterpartiet stöder.